Herr talman! Först vill jag helt instämma i vad kommunikationsministern sade om SJ-personalen. Hade den inte varit som den är — lojal och plikttrogen på allt sätt — hade aldrig situationen för SJ kunnat klaras. Det är alltså på personalens insatser som det har hängt. Jag har inte heller i mitt första anförande på något vis försökt anklaga personalen. Kommunikationsministern säger ati min interpellation och mina anklagelser bygger på obefintliga saker och ting. Men det gör de väl inte, om inte statsrådet Norling anser att man i fackpressen, hos personalen, på möten och även i dagspressen byggt på obefintliga saker och ting. Jag har ju gått igenom Statsanställd, och där finns i fem eller sex nummer efter varandra anmärkningar från olika håll — inte bara från enskilda. medlemmar utan också från förbundsstyrelseledamöter, som jag sade i mitt första anförande — mot SJ:s personalpolitik, vilka går ut på att man inte har de resurser som man hade kunnat få. Och även generaldirektören har erkänt att det finns ett anställningsstopp men att det nu eventuellt skall mjukas upp. Det är detta som personalen inom SJ riktat kritik mot — det är av denna anledning som man känner sig pressad till det yttersta och anser sig inte kunna hålla på längre. Jag vill alltså tillbakavisa påståendet att jag — om det nu är någon som tror det — skulle ha anklagat SJ:s personal. Det förhåller sig tvärtom. Statsrådet Norling säger också i interpellationssvaret, när det gäller den statistiska delen, att det har gått bra trots att det rått svåra förhållanden. Jag är inte på något sätt ute efter att misstänkliggöra statens järnvägar, utan jag vill försöka få till stånd förhållanden för personalen som dels motsvarar deras önskemål, dels tillgodoser säkerhetsbestämmelserna inte bara för personalen utan också för de resande. Det var intressant att kommunikationsministern har haft och har fortlöpande kontakter där det både ställts frågor och förts diskussioner med ansvariga från båda håll — från verket och från personalen. Jag hoppas att dessa kontakter kommer att fortsätta. Jag tror att man på det viset bättre kan tillgodose personalens önskningar. Jag anser emellertid att man måste ompröva det beslut som gäller hela trafikpolitiken, om man effektivt och snabbt skall kunna gå personalen till mötes. Kommunikationsministern begär att jag skall exemplifiera och konkretisera alla anklagelser, vilket han menade att jag inte gjort i min interpellation och tydligen inte heller i mitt första anförande. Ja, jag skulle från talarstolen kunna redovisa allt det material jag har, men jag förutsätter att kommunikationsministern redan har tagit del av det. Det är personalens facktidningar, och det är protokoll från företagsnämndssammanträden. Att nu redogöra för detta material skulle ta alltför lång tid, men materialet är under alla förhållanden tillräckligt för att jag skall våga ifrågasätta en omprövning av politiken så att vi snabbare kan få till stånd en bättre tingens ordning.
Herr talman! Efter fru Rydings senaste inlägg vill jag bara konstatera två saker.

Oavseit hur trafikpolitiken i Öövrigt ser ut får den aldrig leda till att dessa bestämmelser åsidosätts. På den punkten kan vi alltså vara överens. Det andra jag vill konstatera är alt fru Ryding inte har lämnat några konkreta exempel på fall där SJ fram till i dag skulle ha direkt åsidosatt säkerhetsbestämmelserna.

Vad jag med mitt första inlägg ville säga fru Ryding i den delen var att jag inte kan bygga mina ställningstaganden på ett eller annat uttalande av en lokal representant för en facklig eller annan organisation i någon del av landet. Vad jag har att rätta mig efter är naturligtvis auktoritativa uttalanden från de organisationer som företräder de anställda. Något sådant konkret uttalande om att SJ skulle ha åsidosatt säkerhetsbestämmelserna har alltså fram till i dag icke kommit till min kännedom; jag upprepar det för att alla skall ha klart för sig vad mitt svar innehöll i det avseendet.

Herr talman! Jag vill tacka för de kompletterande upplysningar jag har fått. Jag tolkar dem så, att statsrådet Norling är beredd att handla så fort han får de efterlysta konkreta uttalandena från ansvarigt håll. Det är ju bra att vi i alla fall har fått den utfästelsen.

Herr talman! Herr Hedin har frågat, om jag vill medverka till att det av SJ tillämpade vinstbegreppet utsträcks till att omfatta sådan samhällsekonomisk vinst som t.ex. ökad trafiksäkerhet på landsvägarna medför och att SJ:s investeringar för att uppnå denna typ av vinst berättigar till anslag över statsbudgeten. Herr Hedin har vidare frågat, om jag inför kammaren vill redogöra för SJ:s beräkningsmetodik då det gäller att avgöra lönsamheten för en viss trafikkategori på en järnvägssträcka som även utnyttjas av annan trafik. Slutligen har herr Hedin frågat, om jag är beredd medverka till att sådana driftsinskränkningar som de som SJ nu beslutat för persontrafiken Södertälje—Järna—Nyköping som går ut över trafiksäkerheten på hårt trafikerade landsvägar undviks och i inträffade fall omprövas. Herr Hedin har i interpellationen angett att SJ beslutat lägga ned persontrafiken på järnvägslinjen Södertälje— Järna—Nyköping. För att undvika missförstånd vill jag klargöra att det gäller ett preliminärt beslut av SJ:s driftdistriktschef i Norrköping att föra över Hölö och Vagnhärads kommuner har i framställning till Kungl. Maj:t yrkat att den av SJ föreslagna åtgärden inte skall komma till stånd. Vidare har Södertälje stad hos Kungl. Maj:t begärt att omläggningen inte skall företas förrän busstrafik ordnats på tillfredsställande sätt. Framställningarna bereds enligt den ordning som på riksdagens initiativ fastlagts för behandling av ärenden rörande olönsamma järnvägsanstalter. Som svar på den sista delfrågan i herr Hedins interpellation kan jag alltså bekräfta att frågan om den lokala persontrafiken mellan Järna och Nyköping för närvarande prövas inom departementet, varvid man så långt möjligt väger in de trafiksäkerhetsmässiga aspekterna i bedömningen. Beträffande de mera allmänna trafikpolitiska synpunkterna vill jag mot bakgrund av det exempel herr Hedin utgått från framhålla följande. Den lokala trafiken utanför de större tätortsområdena har i allt större utsträckning gått över från de kolektiva transportmedlen till privatbilen. SJ har i detta avseende drabbats lika hårt av konkurrensen som övriga transportföretag. För det kvarvarande behovet av kollektiva persontransporter regionalt och lokalt har landsvägsbussen stora fördelar i jämförelse med tåget. Bundenheten vid spåret — som för de starka trafikströmmarna är en fördel, eftersom den möjliggör en högt automatiserad drift — är ofta en belastning när det gäller att tillgodose de lokala trafikbehoven. Bussen kan bättre ansluta till bebyggelsen och gå direkt från bostadsområdena fram till skolan eller arbetsplatsen efter en tidtabell som inte be höver ta hänsyn till möjligheterna att ta sig fram på en med fjärrtrafik hårt belastad järnvägslinje. Den mindre och billigare enhet, som bussen är, gör det möjligt att vid svaga trafikströmmar ge fler alternativ än vad som är möjligt med tåg. Inom en del av Södertälje—Nyköpingsområdet föreligger ett jämförelsevis stort resebehov på grund av. närheten till Storstockholm. Från SJ:s sida bedömdes trafikutvecklingen eventuellt kunna motivera fortsatt spårbunden 1okaltrafik, varför tågantalet Södertälje— Västerljung på prov utökades år 1968. samtidigt som tidtabellen anpassades till de dagliga pendelresenärernas behov. I oktober 1966 och i oktober 1969 gjordes — detaljerade resanderäkningar på tågen. Trots att antalet tåg ökat med ca 10 procent under dessa år konstaterades en nedgång i antalet resor om 40 procent. Dessa siffror visar tydligt att enbart en förbättrad tidtabell inte förmår resenärerna att överge privatbilen. Kostnadsberäkningarna för tågen har gjorts på ren merkostnadsbasis. Endast de till den aktuella trafiken direkt hänförliga kostnaderna har tagits med. Vidare är stationerna på linjen Järna— Nyköping fjärrmanövrerade från Norrköping, varför tågen i kalkylen inte belastats med några tågexpedieringskostnader. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att järnvägen när det gäller kortväga resor inte alltid är det fördelaktigaste alternativet för den enskilde resenären jämfört med t.ex. landsvägsbussen. Detta är en synpunkt som inte får komma bort i sammanhanget. Vidare visar erfarenheter att även en hög standard på de kollektiva spårbundna trafikmedlen inte förmår locka till sig privatbilsresenärerna i nämnvärd grad ens vid en taxesättning som inte täcker kostnaderna. Däremot kan busstrafiken, som ofta ger en bättre lokal service än järnvägen, tänkas medverka till att något bromsa privatbilismen. Härtill. kommer att SJ kan frigöra spårkapacitet för snabba transporter av personer och gods mellan olika landsdelar och centra om den långsamtgående regionala persontrafiken överflyttas till landsväg. Detta betyder att järnvägens attraktivitet ökar för transporter på mellanoch långdistans vilket i sin tur medför att landsvägarna kan komma att avlastas åtskillig trafik, främst tunga lastbilstransporter. Denna indirekta avlastningseffekt på huvudvägnätet är i allmänhet större än det trafiktillskott på vägarna som följer av att viss järnvägstrafik överförs till landsväg. Mot denna bakgrund är jag inte alls övertygad om att en utökad satsning på t.ex. den kortväga järnvägstrafiken skulle få de trafiksäkerhetshöjande effekter herr Hedin talar om. Därtill kommer att trafikomläggningsbeslut av den art som berörs i interpellationen och som SJ självt fattar mera sällan -:medför nämnvärt ökad landsvägstrafik.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

Inom områden med hård belastning på olika transportmedel, t.ex. i Stockholmsregionen, bör det enligt min mening vara angeläget att så långt möjligt avlasta vägar och gator från trafik och i stället utnyttja den spårbundna trafiken så intensivt som det över huvud taget är möjligt. Skälen härtill är för det första att man har en besvärande dålig framkomlighet på vägar och gator. Det måste vara ett väldigt slöseri med både tid och arbetskraft att allt fler människor allt längre tid befinner sig i köer på väg till och från arbetet i Stockholm eller dess närhet. För det andra har vi miljösynpunkten. Även om man i framtiden kanske kan komma fram till en avgasrening råder väl ingen tvekan om att bilar och bussar kommer att förorsaka betydligt större miljöförstöring än vad någonsin tågtrafiken kan göra. För det tredje måste vägoch gatuunderhållet ofrånkomligen bli betydligt dyrare, räknat per person som utnyttjar vägen, än det underhåll som naturligtvis också måste till för järnvägarna. Slutligen och för det fjärde har vi trafiksäkerhetsaspekten, som jag för min del bedömer som den absolut viktigaste. Trafikolyckorna har blivit ett verkligt stort samhällsproblem. De har fått en särskild aktualitet i höst genom att det hänt ovanligt många trafikolyckor. Det är alltså en oroande utveckling. Förutom allt mänskligt lidande och alla personliga tragedier som varje trafikolycka för med sig betyder de också mycket ur samhällsekonomisk synvinkel. För en tid sedan redovisades en utredning som företagits inom Örebro läns landsting och som uppmärksammades mycket i pressen. Man hade kommit fram till att vårdkostnaderna enbart i Örebro län för trafikolycksfallsoffer uppgick till ungefär 5 miljoner kronor om året. Man hade också försökt beräkna vad bortfallet av arbets kommit fram till att det uppgick till tolv gånger så stort belopp, dvs. 60 miljoner kronor. Vidare hade man tagit fram ett normalfall, ett trafikolycksfall som inträffar så gott som dagligen och som innebär att vederbörande skadad får viss behandling på sjukhus och efter konvalescens m.m. kommer tillbaka till arbetet efter ungefär ett år. Detta normalfall beräknades för stat, landsting och kommun i direkta kostnader och inkomstbortfall belöpa sig på ungefär 85 000 kronor. Om man också försökte beräkna produktionsbortfallet skulle det röra sig om ungefär 1 miljon. Det är alltså betydande kostnader det här gäller. Det finns därför, anser jag, all anledning att beakta inte bara rent trafikekonomiska synpunkter utan också indirekta kostnader för samhället. Så sker också bland annat genom att kommunerna satsar en hel del på den kollektiva trafiken, t.ex. SL-trafiken. Det bör också ske — och sker naturligtvis också — i viss mån när det gäller SJ:s persontrafik, men det bör ske där i större utsträckning än som nu är fallet. Vi hade helt nyligen några motioner rörande den statliga trafikpolitiken, som behandlades i statsutskottets utlåtande nr 191. Utskottet erinrade om hur det uttalat sig beträffande motsvarande motioner förra året och skrev: »I anslutning härtill uttalade utskottet sitt fasthållande vid de grundläggande principerna för 1963 års beslut.

Målet skulle vara att i överensstämmelse med riksdagens beslut för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till ur samhällsekonomisk syn punkt lägsta möjliga kostnader.» Utskottet fortsätter: »Även inverkan ur trafiksäkerhets-, arbetarskyddsoch miljösynpunkter liksom de följdkostnader härav som samhället har att bestrida i annan ordning borde beaktas.» Det sista vill jag särskilt stryka under i detta sammanhang. Efter vad jag kan förstå svarar statsrådet i princip ja på min första fråga om också ökad trafiksäkerhet på landsvägarna skall tas med i vinstbegreppet vid bedömningen av om en järnvägslinje skall upprätthållas eller inte. Det gör statsrådet genom att säga att man så långt möjligt skall väga in de trafiksäkerhetsmässiga aspekterna i bedömningen. Frågan är väl bara hur stor vikt man lägger vid just dessa aspekter. Enligt min mening bör de väga mycket tungt. Svaret på min andra fråga om SJ:s beräkningsmetodik i det konkreta fallet eller liknande typfall tycks överensstämma med den uppfattning som jag har givit uttryck för i interpellationen, nämligen att kostnadsberäkningen inte bör ta med andra kostnader än som direkt belastar den berörda trafiken. Om jag har fattat svaret rätt, bar alltså inga kapitalkostnader eller driftkostnader, som ändå orsakas av annan trafik som går fram där, alltså fjärrtrafiken, medtagits. Eftersom svaret på den punkten var väldigt kort, skulle jag vilja ha en bekräftelse från statsrådet på att den tolkningen är riktig. | : I min tredje fråga berör jag mera direkt den av SJ ifrågasatta åtgärden att lägga ner den lokala persontrafiken mellan Nyköping och Södertälje. Frågan skall prövas i departementet i anledning av skrivelser från Hölö, Vagnhärad och Södertälje. Av svaret i övrigt framgår dock, tycker jag, att staisrådet närmast argumenterar för att åtgärden att lägga ner denna trafik är riktig. Bakgrunden till förslaget är att man har beräknat en driftsekonomisk förlust på denna sträcka på ungefär 200 000 kronor. Av svaret framgår vidare att man bl.a. har gjort en undersökning av trafikintensiteten. Man har jämfört två månader 1966 och 1968 och funnit en nedgång på inte mindre än 40 procent, trots att tågantalet har ökat med 10 procent. Statsrådet drar därav den slutsatsen att en förbättrad tidtabell inte medför att resenärerna överger privatbilen. Här vill jag fråga: Är inte detta att på alltför bräckliga grunder dra en alltför snabb och kategorisk slutsats? För det första har såsom redovisas här endast en jämförelse gjorts mellan två månader 1966 och 1968. Det kan hända att speciella skäl medfört det kraftiga utslaget. För det andra vill jag fråga om mera differentierade undersökningar har gjorts som utvisar om resandefrekvensen är mycket låg speciella tider på dygnet och om speciella sträckor är berörda. Jag tycker att man i sammanhanget har anledning att peka på vad Vagnhärads kommun har anfört i sin skrivelse till Kungl. Maj:t. I punkt 5 i skrivelsen sägs: »Den i skrivelsen från SJ åberopade dåliga lönsamheten torde mera bottna i en dålig anpassning av tidtabellen än ett vikande passageraranta! och skulle förmodligen efter samråd med kommunen avsevärt kunna förbättras:» Slutligen vill jag i detta sammanhang peka på den erfarenhet man har av SL-trafiken mellan Gnesta och Södertälje. Där har noterats en stadig ökning av biljettförsäljningen sedan SL trafiken kom till och medförde förbättrade tågtider avpassade efter ortsbornas behov. Bör man inte, herr statsråd, göra-en betydligt mera ingående undersökning av de olika förhållandena innan man går till beslut: i frågan? Bör man inte samråda med de kommunala myndig heter som här är berörda och se om de kan komma med förslag till åtgärder som förbättrar lönsamheten? Bör man inte överväga, om det inte kan vara lämpligt att anordna SL-trafik t.ex. mellan Järna och Vagnhärad eller Västerljung? Även om det skulle visa sig att det inte är möjligt att få erforderlig driftsekonomisk balans på denna trafik, så tycker jag för min del ändå att det finns mycket starka skäl för att bibehålla trafiken. Statsrådet slutar sitt svar med att framhålla busstrafikens fördelar i vissa fall och vinsten av att frigöra transportkapacitet på en sådan här sträcka till förmån för trafiken på medeloch långdistans. Rent principiellt kan kanske det resonemanget vara riktigt, men jag anser att i det här speciella fallet har det inte någon relevans. En busstrafik som skulle ersätta lokaltrafiken på SJ kan inte gärna innebära lika snabb och säker förbindelse. Speciellt för gamla blir det betydande svårigheter. De blir då hänvisade till byte mellan buss och tåg i Nyköping eller Södertälje. På båda dessa platser är det ganska långt att gå från den plats där bussen kan stanna och till perrongen. Dessutom är det ganska besvärande med de trappor resenärerna måste begagna sig av. Avlastningen av landsvägstrafiken genom att spåren skulle frigöras för ökad fjärrtrafik är, såvitt jag kan förstå, inte aktuell i detta speciella fall. Mellan Åby och Järna finns det en mycket stor överkapacitet, en reserv, då SJ i allt större utsträckning utnyttjar dubbelspåren Norrköping—Katrineholm—Södertälje. Härtill kommer att linjen, som alltså är mycket litet utnyttjad och där det inte förekommer någon stark fjärrtrafik, är billig i drift på grund av fjärrmanövreringen från Norrköping. Mot denna bakgrund, herr statsråd, tycker jag att det är alldeles uppenbart att en omläggning till busstransport på dessa sträckor innebär en ökad belastning på den redan mycket hårt trafikerade E 4:an, som dessutom är av dålig kvalitet på ganska stor del av den ifrågavarande sträckan. Man kan inte blunda för att trafiksäkerheten måste bli lidande. Bussar medverkar ju liksom lastbilar till köbildning på vägarna och ger anledning till livsfarliga omkörningar som i så hög grad ligger bakom de verkligt svåra trafikolyckorna. Jag tycker alltså att det finns all anledning att ompröva det preliminära beslut som har fattats inom SJ om att överföra den lokala persontrafiken till busstrafik. Till sist vill jag, herr talman, peka på vad SJ har skrivit i sin redovisning för budgetåret 1969/70, som vi hade på våra bänkar för en tid sedan.

Jag hoppas att statsrådet är beredd att ompröva det beslutet.
Herr talman! Jag tror att herr Hedin har full förståelse för att det inte är möjligt för mig att i dag gå in på det konkreta ärende som herr Hedin talat om, alldenstund någon beredning av detta ärende ännu inte har skett i mitt departement. Det skulle därför vara felaktigt av mig i denna lika väl som i andra liknande frågor att gå in i en sakdiskussion i dag. Jag tror att jag med detta för dagen kan lämna den temporära nedläggning som herr Hedin har talat om. Jag tror emellertid att herr Hedin och jag är överens om mer än vi har delade meningar om när det gäller trafikpolitiken. Det kan väl inte råda några som helst delade meningar om den ståndpunkt som regeringen har tagit i fråga om trafikpolitiken och den kollektiva trafiken. Det är klart uttalat att trafikpolitiken skall syfta till att, som herr Hedin själv nyss sade, skapa en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar. Vi måste på allt sätt i alla situationer försöka att klara den uppgiften. Vi skall skapa en marknad för transporttjänster som är så effektiv som det över huvud taget är möjligt — därom har riksdagen klart uttalat sig.

Detta är sådant som vi är överens om. Men när vi försöker få denna trafikpolitik så nära idealet som möjligt stöter vi naturligtvis gång efter annan på praktiska svårigheter. I det fortlöpande utvecklingsarbete som det här ändå är fråga om kommer vi aldrig helt ifrån kantigheter — om jag så får uttrycka det — av exempelvis den karaktär som vi i dag diskuterar. Men dessa kantigheter beror inte på någon strävan från vare sig statsmakterna eller någon annan att göra avsteg från de målsättningar som jag nyss talade om.

Jag har visserligen ännu inte fått hand lingarna i det ärende som herr Hedin har tagit upp, men när det skall behandlas kommer man att ha målsättningen för ögonen och inte minst — eftersom vi nu talar mer om det än om någonting annat — de trafiksäkerhetspolitiska hänsynen. I den aktuella trafikpolitiska debatten framhålles ofta från olika håll att SJ:s koncentrationsåtgärder skulle ha stort inflytande på trafikfördelningen mellan järnväg och landsväg. Man påstår att SJ belastar landsvägarna i alltför hög grad genom att föra över trafik från järnväg till landsväg. Det kan vara intressant att konstatera att en sammanställning av uppgifter om trafik, som överförts till landsväg vid järnvägsnedläggningar under femårsperioden 1964 —1968, visar att den trafik som under dessa år har överförts till landsväg är av utomordentligt ringa omfattning. De uppgifter som har nått mig visar att beträffande persontrafiken medförde ersättningstrafiken under dessa år en merbelastning på ifrågavarande vägnät på endast cirka en halv procent. Dessa uppgifter avsåg persontrafiken. Beträffande godstrafiken är det svårare att göra en sådan jämförelse, men den sammanlagda godskvantitet, som under femårsperioden 1964—1968 beräknas ha blivit överförd till landsvägsbefordran, utgör mindre än en halv procent av SJ:s totala godstrafik exklusive Lapplandsmalmen år 1966. Dessa siffror, som får tas för vad de är värda, visar ändå på att det inte alltid är så skrämmande höga siffror som man ofta tror att det gäller i diskussionen om överförandet av trafik från järnväg till landsväg. Men oavsett hur små eller stora de är, finns det naturligtvis ingen anledning att bortse från de faktorer, som vi ändå bör ta hänsyn till vid varje eventuell överföring av transporter från järnväg till landsväg. Herr Hedin berörde i sitt inlägg de undersökningar, vilka genomförts vid två olika tillfällen och av vilka det framgick att det, trots ökning av tågtätheten, blev en markerad minskning av antalet resande. Herr Hedin ifrågasatte undersökningens kvalitet och ansåg att det kanske vore befogat att gå något djupare in i denna materia innan man avgav så konkreta besked.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet hjärtligt för det sist lämnade svaret. Det är ingen tvekan om att vi i princip i mycket stor utsträckning är överens. Jag tycker också att detta svar var mycket nyanserat. Jag har full förståelse för att statsrådet inte nu kan ge besked om hur det aktuella konkreta fallet skall behandlas.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat om jag anser det föreligga behov av särskilda åtgärder i syfte att nedbringa väntetiderna vid de arbetsvårdsexpeditioner, där dessa nu är särskilt långa, och vilka åtgärder regeringen i så fall är beredd att vidta. Antalet sökande hos arbetsvården har ökat under senare år. Detta beror på en rad olika faktorer. Interpellanten har själv pekat på de problem som uppstår när företag läggs ner. Att kraven på arhetsvård ökar beror också på att ett systematiskt samarbete nu bedrivs mellan arbetsmarknadsverket och olika rehabiliteringsinstitutioner och sociala organ, främst försäkringskassorna, vilket leder till att arbetsvårdsbehövande i större omfattning än förr slussas över till arbetsvårdsexpeditionerna. Gravt handikappade, som tidigare inte tilltrodde sig att kunna få förvärvsarbete, har vidare alltmer kommit till insikt om att även de kan ställa anspråk på samhällets hjälp till sysselsättning. Många gånger krävs ett tidsödande arbete för att lösa dessa gruppers problem. Svårigheterna ökas av att många arbetsgivare är negativt inställda till att ta emot handikappad arbetskraft. Den ökning av antalet arbetsvårdssökande som har skett särskilt i Stockholmsområdet sammanhänger också bl.a. med utbyggnaden av rehabiliteringsinstitutioner och speciella utbildningsanstalter av rikskaraktär i detta område. Under 1960-talet har — som interpellanten framhåller — arbetsvårdens personal ökats kraftigt. även den omfattande utbyggnad av den allmänna förmedlingen och av yrkesvägledningen som samtidigt har ägt rum har stor betydelise för möjligheterna att tillgodose de svårplacerades behov, eftersom de enklare arbetsvårdsfallen betjänas av den allmänna förmedlingen och denna i huvudsak också handlägger ärenden som gäller äldre. Det måste emellertid alltid bli en avvägningsfråga hur arbetsförmedlingens totala personalstyrka skall disponeras för att tillgodose de många angelägna behov som finns inom arbetsmarknadsverkets område. Inom arbetsmarknadsverket är man väl medveten om de problem som väntetiderna vid framför allt de största arbetsvårdsexpeditionerna medför. Man söker komma till rätta med dem bl.a. genom att tillämpa sådana arbetsrutiner som herr Wiklund efterlyser. Vidare har arbetsmarknadsstyrelsen i sin anslagsframställning för nästa budgetår begärt ytterligare personal. Framställningen behandlas i det nu pågående budgetarbetet vars resultat kommer att läggas fram i 1971 års statsverkspropo sition. Jag kan givetvis inte nu uttala mig om resultatet av dessa överväganden.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation och för att inrikesministern för svarets avgivande har haft vänligheten välja en annan tidpunkt än den ursprungligen avsedda dagen, då jag på grund av resa utomlands i en Europarådsangelägenhet var förhindrad att närvara här i kammaren.

Jag finner som sagt inte i svaret några direkta besked i dessa frågor i vad gäller regeringens åtgöranden. I svaret lämnas i stort sett endast ett referat av min redogörelse för ökningen av antalet arbetsvårdssökande och av där gjorda antydningar om hittills vidtagna åtgärder för att minska väntetiderna vid expeditionerna för dessa; De längsta väntetiderna förekommer, såsom jag nämnt, i Stockholm: vid norrgruppen inemot fem månader och vid södergruppen tio månader. I Södertälje är den genomsnittliga väntetiden fjorton månader och i Malmö-—Lund—Hälsingborgsområdet mellan två och tre månader. Dessa uppgifter avser inte tiden för eventuell arbetsprövning och annan utredning, utan den tid man får vänta, innan arbetsvårdsärendet kan tas upp till utredning och alltså verkligen börja behandlas.

Det kommer som en följd härav allt fler remisser från de vanliga arbetsförmedlingarna, socialförsäkringsorganen, sjukhusen, läkarna i Öppen sjukvård osv. Bland arbetsvårdssökande finns också många äldre, som friställts genom = företagsnedläggelser, rationaliseringar och driftomläggningar.

Det innebär att man utsätter extra ömtåliga människor för alltför stora och klart inhumana påfrestningar. Allt detta är naturligtvis lätt att säga, och jag vill gärna ställa frågan vad som kan göras åt de nämnda förhållandena.

Vi vet knappast mer än att 50 procent av alla arbetslösa är över 55 års ålder och att också drygt 50 procent av de i beredskapsarbete sysselsatta och ca 40 procent av dem som arbetar på skyddade verkstäder är över 35 år. Bortåt 3 000 i samma åldrar är på omskolningskurser. Såvitt jag vet har vi inte en sådan totalinventering av den svårplacerade arbetskraften att vi vet hur stor den faktiskt är liksom vi inte heller har tillgång till några differentierade uppgifter. avseende arbetsförutsättningarna i olika grupper av handikappade. I så fall vet vi inte hur stark maximibelastningen kan komma att bli på arbetsvårdsexpeditionerna, bara att de arbetsvårdssökandes antal växer och att allt flera fall är mer komplicerade.

Att ökningen av arbetsvårdspersonalen inte håller jämna steg med ökningen av de arbetsvårdssökandes antal inom tätortsregionerna är i varje fall tydligt. Arbetsmarknadsverket begärde för nu löpande budgetår 343 nya tjänster för arbetsförmedling, yrkesvägledning och arbetsvård men fick bara en tiondel av dessa. Ser man arbetsvårdsverksamheten ur samhällsekonomisk synpunkt är säkerligen denna verksamhet lönsam. Människor i produktivt arbete innebär också en vinst på det rent personliga planet för dem själva och t.ex. deras anhöriga. Det gäller ju här människor som av livet och omständigheterna utsatts för extra stora bördor och påfrestningar! En personalökning för arbetsvårdsverksamheten är sålunda säkerligen starkt motiverad även ur folkhushållets synpunkt. Jag vet att inrikesministern inte nu kan diskutera denna budgetfråga — han nämnde också detta i svaret. Men inventeringsfrågan skulle väl ändå kunna diskuteras. även frågan om viss omplacering av nu befintlig personal från ren arbetsförmedling till arbetsvård och från en region med inte fullt så framträdande arbetsvårdsproblem till en annan med stora sådana problem är väl möjlig att överväga i syfte att minska köerna vid arbetsvårdsexpeditioner, där dessa är särskilt långa. Ytterligare frågor gäller möjligheterna att skapa flera tillfällen för handikappade och friställda äldre. Därigenom kunde ju trycket på arbetsvårdsexpeditionerna minska. Helst bör detta ske på den vanliga arbetsmarknaden. Beredskapsarbeten och skyddade verkstäder är bra åtgärder, men de bör dock tas till bara i nödfall. Det borde vara möjligt att ställa personal till den vanliga arbetsmarknadens förfogande för att medverka till en allsidig genomgång av sådana arbetsmoment i de ständigt förändrade produktionsprocesserna, som skulle — eventuellt efter vissa mindre omställningar — lämpa sig för personer med arbetshinder på grund av ålder nära pensioneringen eller på grund av något handikapp. Det bekanta exemplet från Västernorrlands län borde, herr talman, efterföljas över hela landet. I varje fall borde försök av samma karaktär göras på flera håll. Hur ligger det till med dessa möjligheter mera konkret? Jag vet att inrikesministern var inne på saken i ett interpellationssvar här i kammaren så sent som den 10 november. Modern forskning har visat ati man genom en förändring av arbetsmiljön kombinerad med större hänsynstagande till individen avsevärt skulle kunna förbättra de äldres och troligen även åtminstone vissa handikappades situation på arbetsmarknaden. I det moderna arbetslivet är kraven på hög arbetstakt, stor iakttagelseförmåga och snabb inlärning av nya arbetsmetoder stora. Men den tekniska utvecklingen har också medfört större krav på noggrannhet, övervakning av tekniska produktionsprocesser osv., som kan ligga väl till för de äldres och vissa handikappades förutsättningar och kan öka deras möjligheter i arbetslivet. Det bör slås fast att även personer med arbetshinder — för övrigt också efter pensioneringen — har rätt till ett arbete som är anpassat till deras förut sättningar. Då krävs det samhälleliga åtgärder på arbetsmarknaden för att påverka och förändra arbetsmiljön så att även dessa kan göra sin insats. I Holland har försök gjorts med ett kooperativt företag, där medelåldern för de anställda företagsmedlemmarna är över 70 år. De arbetar tre timmar om dagen och har låg frånvarofrekvens. Även produktionsresultaten är goda. Jag vågar, herr talman, slutligen ställa ytterligare en fråga om särskilda åtgärder för att minska köerna vid arbetsvårdsexpeditionerna. Nyligen har en företrädare för arbetsmarknadsverket omtalat att man tagit ADB i sin tjänst med början på arbetsvårdssidan. Det lovvärda syftet är att reducera administrationen och pappersexercisen för att få tid för människan och de rent personliga kontakterna. Det skulle vara personalbesparande. Början lär ha gjorts vid länsarbetsnämnderna i Stockholm, Gävle och Uppsala. Arbetsmarknadsverket betjänar sig av datamaskincentralen för administrativ databehandling lydande under statskontoret. Jag frågar: Finns det någon samlad erfarenhet av ADB-tjänstens fördelar inom arbetsvården så att man är beredd att nu gå vidare, och hur är det i så fall med sekretessen kring datalagrade uppgifter i arbetsvårdsärenden?

Herr talman! Interpellanten var inte nöjd med mitt svar. Han ansåg för det första att jag inte hade angivit vilka särskilda åtgärder som man avsåg vidtaga för att nedbringa väntetiderna och för det andra att jag inte givit något svar på vad man i övrigt skulle försöka att verka för i det här sammanhanget. Dessa frågor har intresserat mig i hög grad under min tid som inrikesminister. Jag har besökt ett mycket stort antal skyddade verkstäder, anläggningar för arkivarbetare, arbets vårdens lokaler osv., där jag försökt att studera verksamheten. Mitt intryck är att det gjorts en betydande satsning på dessa områden och att det finns en levande vilja för att också verkligen främja utvecklingen. Om vi ser tillbaka har vi under årens lopp ökat antalet tjänstemän som sysslar med dessa uppgifter. Det är riktigt att antalet vårdsökande ökat kraftigt. År 1959 var antalet 26 000, 1965 var det över 67 000, och nu är vi uppe i de 87 000, som herr Wiklund i Stockholm nämnde. Men vi har samtidigt ökat antalet tjänstemän som sysslar med dessa ärenden så pass mycket, att vi i varje fall inte behöver lägga flera arbetsuppgifter på varje enskild tjänsteman. I stort sett har en tjänsteman ett oförändrat antal ärenden att handlägga. Det är sålunda ett område som varit föremål för uppmärksamhet. I dag sysslar 339 tjänstemän med denna verksamhet. Jag blev för en tid sedan uppvaktad av representanter för handikapporganisationerna, som =<:uttalade samma önskemål som herr Wiklund om att man borde försöka nedbringa väntetiderna. Herr Wiklund i Stockholm pekade särskilt på Stockholmsområdet. Handikapporganisationernas representanter framhöll att det hade blivit allt svårare för de handikappade att vinna insteg på arbetsmarknaden, och de vädjade om att vi skulle vidtaga åtgärder för att försöka påverka arbetsgivarnas inställning till de handikappade och förmå dem att i större utsträckning än som nu sker ta handikappade i sin tjänst. Jag är således väl medveten om detta problem. När det gällde vilka åtgärder vi i Övrigt skall vidta tyckte herr Wiklund att mitt svar var torftigt, men jag kan naturligtvis inte i dag, innan vi har presenterat statsverkspropositionen, säga att det kommer att inrättas så och så många nya tjänster för dessa uppgifter. Jag kan emellertid försäkra att vi är uppmärksamma på att detta är en angelägen fråga. Jag tror inte så mycket på en sådan systematisk genomgång som herr Wiklund i Stockholm efterlyser. Vi har ganska väl klart för oss att en stor arbetsuppgifter här ligger framför oss. Om vi skulle försöka komma ifrån ansvaret genom att säga att vi först måste analysera och summera uppgifterna för hela landet, tror jag att vi inte skulle få något nämnvärt bättre underlag för vårt handlande. Svårigheterna ligger i dag helt enkelt i att finna arbetsuppgifterna. Ändå har det pågått en ständig utbyggnad på detta område. På de skyddade verkstäderna har det exempelvis tillkommit ungefär 1500 arbetsplatser varje år, och de har fyllts snabbt. Under loppet av några år har vi ökat antalet platser i skyddade verkstäder från 1500 till omkring 9 000, och utbyggnaden fortsätter. Jag har kanske kunnat skönja en viss tendens till avmattning av intresset under det senaste året, men vad den beror på är svårt att veta. Det kan tänkas att den omständigheten att en utredning nu arbetar med frågan om huvudmannaskapet i viss mån har gjort att en del kommuner inte nu velat engagera sig och några landsting föredrar att skjuta på avgörandena, eftersom staten kanske blir huvudman för verksamheten. Det har också hävdats att bidragen till denna verksamhet borde höjas. En framställning om detta har gjorts av arbetsmarknadsstyrelsen och är föremål för behandling. Beträffande arkivarbetarna föreligger en motsvarande utveckling. Antalet sysselsatta i arkivarbete har ökats mycket kraftigt, ungefär på samma sätt som i fråga om de skyddade verkstäderna. Vi har emellertid funnit att det är svårt att flytta folk från arkivarbete eller skyddade verkstäder ut i den öppna marknaden. Jag tror att vi måste ägna ökat intresse åt den saken, om vi skall få möjlighet att ta in nya i ar betsvården. Om arbetsvården verkligen skall kunna fylla en funktion, bör vi eftersträva en snabbare genomströmning i dessa inrättningar än vad vi har för närvarande. Jag vet inte hur vi över huvud taget skall kunna lösa detta problem, om vi inte kan påräkna mer av ansvarskänsia från företagsamheten. Det krävs villighet att medverka och att inte ställa så höga anspråk på arbetskraften som man ofta gör i dag. Vi kan naturligtvis försöka korta ned väntetiderna, men därmed kommer vi inte till rätta med de primära problemen, som ligger i att vi i dag har en sådan hets ute i arbetslivet. Vi har ju accepterat en teknisk utveckling som har tagit bort en del av de arbetsuppgifter som fanns i det gamla samhället, där man kanske lättare kunde finna sig till rätta och där det inte ställdes så höga krav som nu för tiden. Hela denna utveckling har medfört att problemen växer år från år, och vi kan aldrig bemästra dem om det inte kan skapas en helt annan attityd inom näringslivet när det gäller att värdera arbetskraften. Jag hade så sent som i går tillfälle att delta i en debatt där uppmärksamheten var speciellt inriktad på de äldre i samhället. För dem är det nämligen en motsvarande utveckling. För både de handikappade och de äldre har utvecklingen kommit att innebära ökade svårigheter. Såväl den enskilda sektorn som stat och kommun såsom arbetsgivare har verkligen anledning att överväga ett ökat ansvar i detta sammanhang. Jag lyssnade med intresse på vad herr Wiklund sade om att placera in 70-åringar i sysselsättning. Det problemet är emellertid av mindre art eftersom det då mera är fråga om hobbyverksamhet. Problemet med dem som befinner sig under pensionsåldern synes mig i dag så oerhört stort att jag anser att det är på den sektorn som vi måste göra insatserna. Där är dessa mest meningsfyllda och mest motiverade i dagens läge.

Herr talman! Jag är alldeles övertygad om inrikesministerns personliga engagemang och intresse för dessa frågor — detta har jag aldrig ifrågasatt. Senast under den debatt som herr Johansson i Norrköping och inrikesministern förde här i kammaren fick jag ett påtagligt intryck av det engagemanget, och jag har även fått det vid andra tillfällen. I svaret hänvisades emellertid bara till vad arbetsmarknadsverket gör, men vad regeringen tänker göra fick jag inte veta så mycket om. Inrikesministern säger nu att detta beror på att den nya statsverkspropositionen snart skall läggas fram och att det inte går att säga någonting om dess innehåll. Det förstår jag naturligtvis. Ett och annat kan dock ventileras, och jag snuddade vid ett uppslag som jag vet att inrikesministern faktiskt har engagerat sig i, nämligen vid den genomgång som gjorts i Västernorrlands län. Där bildade man tillsammans med den enskilda arbetsmarknaden och fackföreningarna en arbetsgrupp och försökte systematiskt gå igenom vilka arbetsuppgifter som kunde vara lämpliga för handikappade på de olika moderna arbetsplatserna. Det finns även utländska exempel som visar att sådana uppgifter finns. Jag anser att man från samhällets sida skulle kunna göra en drive på detta område. Inrikesministern har här ett par gånger vädjat till den enskilda arbetsmarknaden att ta ökat ansvar för svårplacerad arbetskraft och betonat att stat och kommun bör göra motsvarande. Men jag tror att man måste gå mer systematiskt till väga och kanske ställa några speciella tjänstemän till arbetsmarknadens förfogande som tar kontakt med företrädare för denna marknad och gör en sådan genomgång som man gjort i Västernorrlands län, ty annars är jag rädd för att den inte blir gjord. Jag tror t.om. att det finns ganska gott om sådana arbetsuppgifter — och de kan i varje fall skapas genom ganska enkla justeringar av arbetsmoment — uppgifter som man ofta kanske inte förut har tänkt på, det visar utländska erfarenheter. Jag är inte säker på att jag uppfattade inrikesministern rätt, men det verkade som om han menade att det var en tillräcklig ökning av antalet tjänstemän, om dessa hade samma antal ärenden som tidigare, att man alltså hade ökat personalen på arbetsvårdsexpeditionerna bara jämt så mycket, att tjänstemännen nu inte har fler ärenden än de tidigare hade. Jag tycker att en sådan bedömningsprincip i fråga om personaltillskottet inte är särskilt tillfredsställande. Man borde försöka komma något.längre därvidlag, men det hör ju till det område, där ännu ingenting kan sägas om vad regeringen kan komma att föreslå i fråga om personalökningar. Jag kan inte underlåta att återigen erinra om att det på detta område finns köer, att dessa tycks växa och att de som bildar dessa blir alltmer svårplacerade. Det är ett ganska otäckt perspektiv. Jag fick inte något svar på frågan om ADB-tjänstens användande inom arbetsvården. Jag har för mig — men jag vet inte något mer om den saken — att denna ganska nyligen har tagits i bruk. Den är i varje fall ett led i strävandena att försöka minska de mer rutinbetonade <arbetsuppgifterna för tjänstemännen inom arbetsvården, så att dessa får mera tid för personliga insatser när det gäller utredningarna om arbetsplaceringar. Man frågar sig då om denna service från den datacentral, som lyder under statskontoret, är tillfredsställande sekretesskyddad. Jag tycker att detta är en ganska viktig sida av detta problemkomplex.

Herr talman! Arbetsrutinerna i arbetsmarknadsverket har «genomgått ganska stora förändringar när man har tagit de moderna hjälpmedlen i anspråk. Man får ju mycket snabbare fram uppgifter nu när arbetskraftsundersökningarna utförs månadsvis och man anlitar de tekniska hjälpmedel som nu står till förfogande. På samma sätt är det inom arbetsvården. Jag skall erkänna att jag inte speciellt begärt att få någon orientering om vad som har hänt inom denna sektor; jag kan därför inte lämna någon redogörelse för det. Men herr Wiklund och jag tycks vara överens om att detta är viktigt och angeläget. Herr Wiklund fäste stort avseende vid väntetiderna och konstaterade att de i genomsnitt är så och så långa. Man skall kanske inte röra sig för mycket med sådana genomsnittstal; det kan ju finnas enstaka individer som vållar väldiga problem som det drar ut på tiden att klara ut. Men — och det har jag redan tidigare sagt — förhållandena är otillfredsställande, och man har uppmärksamheten riktad på dem. Så mycket vet jag att länsarbetsnämnden här i Stockholm är i hög grad inriktad på att nedbringa balansen. Det finns anledning att eftersträva detta även på andra håll i landet. Men då blir det också fråga om hur mycket mer vi kan ställa till förfogande i form av ökade personalresurser för att lösa problemen. Vilka förslag i det avseendet vi möjligen kan presentera till nästa års riksdag är det litet för tidigt att uttala sig om i dag — det är vi överens om.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås har frågat inrikesministern om denne anser att det är konsekvent att staten lägger beställningar på textilvaror utomlands, samtidigt som det allmänna i sysselsättningssyfte medverkar till krediter till textilföretag i Sverige. Herr Persson i Heden har frågat mig om jag anser att de principer som följs vid beställning av beklädnadspersedlar för försvaret är förenliga med de av TEKO-utredningen angivna riktlinjerna för statlig upphandling. Med hänsyn till frågornas nära anknytning till varandra har det ansetts lämpligt att jag lämnar ett gemensamt svar. Reglerna för den statliga upphandlingen är fastlagda i upphandlingskungörelsen. Enligt denna skall myndigheterna vid varje upphandling välja den leverantör och produkt som prisoch kvalitetsmässigt är förmånligast. TEKO-utredningen behandlar hela den offentliga sektorns upphandling av textiloch konfektionsvaror, där försvarets andel är stor. Utredningen har utgjort underlag för propositionen 41 år 1970 om stimulansåtgärder för bl.a. textiloch konfektionsindustrin som antagits av vårriksdagen. Riksdagens beslut innebär inget avsteg från tidigare principer för den offentliga upphandlingen. I propositionen angavs särskilt att såväl handelspolitiska överväganden som allmänna konkurrenshänsyn talar för att grundprinciperna borde bibehållas. Försörjningsberedskapen har visst samband med den statliga upphandlingen. Det är dock angeläget att åstadkomma denna beredskap till lägsta möjliga kostnad för samhället. Om den skall tillgodoses genom statliga åtgärder för att upprätthålla produktionen eller genom lagring kan inte generellt avgöras utan måste prövas från fall till fall. I den nyssnämnda propositionen föreslogs därför inte några åtgärder som dikteras av enbart beredskapshänsyn. : Beredskapsfrågorna inom «känsliga områden ägnas dock ständig uppmärksamhet, och regeringen har i vissa fall ingripit med bl.a. stödbeställningar. Riksdagens beslut innebär att åtgärder vidtas för att underlätta den strukr turomvaandling som pågår inom textiloch konfektionsindustrin och att främjande av export av de berörda branschernas produkter och utbildning inom branscherna därvid prioriteras. Ytterligare åtgärder baserade på förslag i TEKO-utredningens nyss avlämnade slutbetänkande övervägs av regeringen. : Med hänsyn till de speciella problemen inom TEKO-området har en särskild arbetsrutin vuxit fram. Denna innebär att försvarets materielverk vid varje upphandling, där anbudsgivare offererar utom landet tillverkade varor till lägre pris än vad motsvarande svenska varor betingar, infordrar ett särskilt yttrande från arbetsmarknadsstyrelsen i avsikt att få information om särskilda arbetsmarknadspolitiska förhållanden i form av t.ex. varsel om permitteringar föreligger. Materielverket underrättar därefter försvarsdepartementet om ärendet. Med bl.a. arbetsmarknadsstyrelsens yttrande som bakgrund övervägs där i gemensam beredning med övriga berörda departement om anledning och möjlighet finns till avsteg från upphandlingsrörelsen. Om sådant avsteg beslutar Kungl. Maj:t. Som upplysning kan jag slutligen nämna att av försvarets årliga inköp av TEKO-produkter för ca 80 miljoner kronor avser inte mer än 9—10 miljoner kronor köp från utlandet. Ca 90 procent av upphandlingen sker således inom landet.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Även om jag ställde min fråga till inrikesministern, är jag inte missbelåten, ty det är alltid trevligt att få tala med försvarsministern. Det är klart att de människor som är sysselsatta inom TEKO-industrin ställer sig undrande över att en så stor beställning som skjortor för 3,5 miljoner kronor går till utlandet, när våra egna textilföretag kämpar en hård kamp för att hålla driften i gång och undvika en nedläggning. Regeringen anser ju också att vi skall ha kvar en sådan här industri, och strax före valet var generositeten ganska stor från regeringens sida då det gällde att ställa lån till förfogande genom det allmännas medverkan. De s.k. K-industrierna, vilka i händelse av avstängning skall hålla sina fabriker intakta, finner det egendomligt att de inte i fredstid kan få del av en order som den nämnda, när man ställer sådana krav på dem i orostider. Inom skjortsektorn torde produktionsmöjligheterna nu vara så låga att tillräcklig beredskap inte kan upprätthållas. Det kan heller inte vara så att man tillgodoser kvalitetskravet, när man ibland låter beställningarna gå till Hongkong, ibland till Portugal, Finland, Jugoslavien och nu till Egypten, ett land som till och med befinner sig i krig och där svenska militärer i FN-tjänst fått sätta livet till. Vid bedömningen av tillverkningsplats synes man inte heller ta hänsyn till att de svenska fabrikerna är handikappade genom att de får betala arbetsgivaravgift, och i händelse av vinst 50 procent av denna i inkomstskatt. De anställda erlägger ju också skatt, och det måste vara dålig ekonomi för staten att betala arbetslöshetsoch omskolningsbidrag i stället för att få skatteinkomster. Det framgår av svaret, herr försvarsminister, att upphandlingskungörelsens bestämmelser inte alltid behöver följas. Dessa bestämmelser följs inte när det är fråga om stödbeställningar, då man tydligen även avkopplar konkurrensbegreppet inom landet. Detta visar även det initiativ som regeringen tog den 23 oktober i år genom att beställa 8 000 uniformer hos Junex konfektions AB. Det är nödvändigt att vi får en annan tingens ordning när det gäller militärbeställningarna, och det torde inte vara så svårt att åstadkomma detta genom ett långsiktigt samarbete mellan staten och branschen, något som lämpligen kan ordnas via vederbörande branschorganisationer. Detta skulle vara till båtnad för staten — man skulle få bättre kvaliteter, och man skulle kunna få bättre priser. De seriösa fabrikerna, av vilka man nu kräver att de skall vara K-industrier, skulle då kunna vara villiga att offerera. Vidare torde man kunna vinna mycket på ctt sådant samarbete genom den forskning som skulle kunna åstadkommas, så att man fick fram de för militärlivet lämpligaste persedlarna. Det är ingen svårighet att vid denna form av upphandling också se till att vi får en effektiv inbördes konkurrens mellan de svenska företagen, vilket naturligtvis bör ske även då det är fråga om stödbeställningar. Långsiktigheten behövs också för att tillverkningen skall kunna hållas i gång vid säsongskarvarna, så att K-företagen då kan vara med och offerera till låga priser. Detta samarbete bör enligt mitt förmenande ledas och samordnas genom våra branschorganisationer.
Herr talman! Herr Persson i Heden anser sig inte ha fått direkt svar på sin fråga, men jag tycker nog att han har fått det. TEKO-utredningens principer på detta område har t.o.m. varit redovisade för riksdagen, och vi har så långt jag förstår gemensamt accepterat de riktlinjer för upphandling som här diskuteras. Jag vill också säga, att hade det vid denna speciella upphandling varit fråga om att rädda ett företag eller förhindra permitteringar, så utgår jag från att arbetsmarknadsstyrelsen, som vid många liknande tillfällen har föreslagit upphandling i Sverige, nu skulle ha föreslagit detsamma. Den upphandling, som vi här diskuterar och som gällde 306 000 skjortor, hamnade i Egypten. Det lägsta första anbudet kom från ett företag i Malmö med tillverkning på Formosa. Då ingen licens för införsel därifrån erhölls, gick beställningen till den därnäst lägsta anbudsgivaren, ett företag i Stockholm med tillverkning i Egypten. Inköpssumman var 3,2 miljoner kronor, och det lägsta svenska anbudet var ca 700 000 kronor högre; de svenska anbudsgivarna fanns i Småland och Östergötland. Arbetsmarknadsstyrelsen har såvitt jag förstår bedömt saken på så sätt att vi i fråga om denna order kunde följa upphandlingskungörelsen, dvs. anta det lägsta anbudet. Jag är medveten om att vi inte alltid behöver följa upphandlingskungörelsen, och jag skulle kunna lämna kammaren åtskilliga exempel på när vi inte gjort det. Men det sker alltid ett samråd mellan arbetsmarknadsstyrelsen och försvarsdepartementet och de departement som är ansvariga för arbetsmarknaden och industrin. Jag vill slutligen säga, herr talman, att jag är helt enig med herr Magnusson i Borås om att ett samarbete bör ske mellan statliga upphandlare och industrin. Jag vågar säga att just försva ret nu bedriver sådant samarbete med representanter för svenska företag, bl.a. inom TEKO-industrin.

Herr talman! Jag är angelägen om att säga att min enkla fråga inte framställts för att på något sätt komma åt vare sig försvarsministern eller regeringen. Den är ställd enbart med tanke på de bekymmer som har uppstått i en bygd där TEKO-industrin är dominerande och rent allmänt för industrigrenen och dess anställda. Det känns speciellt svårt för en person som kommer från en sådan bygd att se nedläggningarna och därmed följande problem, då bl.a. människor som är komna till den övre medelåldern måste omskolas och förflyttas. Det är detta som varit bevekelsegrunden för mig i detta sammanhang. Nu säger statsrådet, och det är jag glad över, att man inte strikt skall hålla på upphandlingskungörelsens bestämmelser.

TEKO-utredningen har sagt i sitt slutbetänkande — och det var det jag hänvisade till i min fråga — att en av de bästa åtgärderna skulle vara om det allmänna i första hand och rent generellt köper produkter från svenska företag och industrier, även om det tillfälligtvis skulle bli något dyrare. En sådan åtgärd måste till om TEKO skall vara kvar här i landet. Det finns som sagt alltjämt stora problem och bekymmer. Men orsaken härtill kan inte vara en alltför omfattande produktion av dessa varor här i lan det, ty vi vet att den svenska konsumtionen till hälften utgörs av importerade varor. Det ligger givetvis en stor del av problematiken i förhållandet mellan export och import, men en industrigren som befinner sig i en krissituation, borde det allmänna — i detta fall staten — i första hand köpa av.
Herr talman! Jag är glad över att försvarsministern i princip är överens med mig om att det bör bedrivas ett intimt samarbete mellan respektive TEKO-företag och försvaret — vi vet att det förekommer ett sådant samarbete på många områden inom industrin och försvaret. Det har väl inte tidigare förekommit så mycket samarbete när det gäller just sådana produkter som det här är fråga om. Det sker i viss mån ett samarbete mellan försvaret och väverierna men inte i någon större utsträckning beträffande de produkter som nu nämnts. Jag skulle därför vara glad, om man i större utsträckning än hittills kunde ordna den saken. När det gäller skjorttillverkningen befinner vi o§s faktiskt i den situationen att de seriösa företag som finns kvar i denna sektor är så få att man möjligen klarar en beredskapssituation när det gäller de militära beställningarna men knappast något därutöver, och då ligger vi bra lågt i fråga om beredskapen. Jag hoppas således att ett sådant samarbete som jag här nämnt kan komma till stånd, och det bör lämpligast äga rum genom vederbörande branschorganisation, eftersom denna har möjligheter att placera ut dessa order och samtidigt se till att det råder ett konkurrensförhållande inom landet. Jag är den förste att vilja understryka att ett sådant konkurrensförhållande bör finnas även när det är fråga om stödbeställningar. Jag är inte säker på att så alltid har varit fallet vad gäller en del av dessa beställningar. Det finns en början till ett samarbetsavtal beträffande sjukhuskläderna, vad jag kan förstå, mellan LIC och försvarets fabriksverk. Man har begärt godkännande av prisoch kartellnämnden om ett sådant samarbetsavtal. Men varför kan inte ett liknande avtal slutas med den enskilda industrin? Jag hade häromdagen en påringning från en fabrikant i Åmål som har sin fabrik i ett stödområde, och han säger att LIC inte längre vill sy hos honom eftersom LIC köper sina skjortor från Hongkong och skall inleda ett ytterligare samarbete med försvarets fabriksverk som tydligen skall bygga ut sin verksamhet i den överhettade Skånemetropolen. Detta är ju inte någon lyckad lösning, när vi vet hur besvärligt förhållandet är. Det är i stället nödvändigt att försöka få till stånd ett utvidgat samarbete på det sätt jag här angett. Jag tar fasta på vad som anförts i denna debatt, och jag hoppas att försvarsministern är vänlig och tar emot vår organisation, när den försöker att åstadkomma ett sådant samarbete som det här gäller.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om jag anser att befälsbrist inom försvaret minskar försvarsviljan i landet. | Befälsbristen har varit kännbar under ett flertal år. Det nya utbildningssystemet och arbetstidsförkortningen har till vissa delar förvärrat situationen. En förbättrad utbildningsmetodik har i viss mån kunnat minska konsekvenserna av befälsbristen i utbildningsverksamheten. Olika åtgärder prövas för närvarande för att förbättra befälsläget och underlätta arbetet för truppbefälet. Problemet är knutet till dagens utbildningssituation, och jag anser inte att det påverkar viljan att försvara vårt land i fall av ofred.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret. Frågan om hur befälsbristen kan påverka försvarsviljan och attityden till det militära, som folk säger, eller tilliten till landets försvar har jag berört ett par gånger tidigare i kammaren. Ingen har från ansvarigt partipolitiskt håll gått i replikskifte med mig på den punkten. Jag har flera gånger tänkt ställa just den här frågan till försvarsministern — utvecklingen i vad gäller befälsbristen under de senaste tio åren har verkligen givit anledning till undran — men jag har inte gjort det. Dels har jag tyckt att det hade varit litet genant att behöva ställa den, eftersom det här gäller förtroendet för vårt försvar, som ytterst bildar grunden för vår neutralitetsvilja, dels har jag hela tiden hoppats på förbättringar. Nu har emellertid utvecklingen i vad avser befälsförhållandena och utbildningsförhållandena blivit så oroande att jag begärt att den ytterst ansvariga personen i regering och riksdag skall yttra sig. Eftersom detta alltså är en förtroendefråga, är det enligt min mening tillräckligt allvarligt att frågan över huvud taget ställs i riksdagen. Egentligen skulle jag kunna nöja mig med detta; jag har på sätt och vis nått mitt syfte. Men svaret är, herr talman, utformat på ett sådant sätt att jag måste tillägga ett par saker. Försvarsministern talar i det första stycket om det nya utbildningssystemet och om arbetstidsförkortningen. Jag har alltid känt den största respekt för försvarsministerns intresse av ett starkt försvar och för hans insatser på försvarsområdet. Men vad han här säger i svaret gör mig litet förvånad. Att man på skolans område genomför reformer litet lösligt kan jag förstå, men att något liknande kan få förekomma på försvarets område förvånar mig. Däremot noterar jag med tillfredsställelse att åtgärder är på väg — försvarsministern talar om utbildningsmetodiken och olika åtgärder för att förbättra befälsläget. Men det är den sista meningen i svaret som är intressant. Här talar försvarsministern plötsligt om den dag eller natt då vi kan bli utsatta för en överraskande ockupation som >»påverkar viljan att försvara vårt land i fall av ofred>, som försvarsministern uttrycker det. Ja, i det läget finns säkerligen viljan att försvara landet. Men då svär gubbarna när ammunitionen inte finns tillgänglig eller när mobiliseringen inte sker snabbt och effektivt. Det är så dags då! Den försvarsvilja som krävs vid det eventuella krigsutbrottet grundar sig på den försvarsvilja som vi kan åstadkomma i fred. Jag tycker det är synd att den sista meningen i svaret fått denna formulering, och det skulle vara värdefullt om försvarsministern ville hjälpa mig med tolkningen av den.

Herr talman! Den sista meningen i svaret anknyter direkt till herr Wennerfors” fråga, som lyder så här: Anser herr statsrådet att befälsbrist inom försvaret minskar försvarsviljan i landet? Jag hade först tänkt säga: Svaret är nej. Men jag tror att om jag hade lämnat det svaret till herr Wennerfors, skulle herr Wennerfors ha blivit ganska förtretad på mig. Därför försökte jag att i svaret förklara att det i dag råder befälsbrist, och jag har vid många tillfällen — och om en liten stund får vi i detta ämne en interpellationsdebatt, som herr Wennerfors kan delta i — framhållit att detta försvårar utbildningsverksamheten inom försvaret. Men såsom jag har i svaret påpekat arbetar vi inom departementet med dessa frågor.

Om situationen skulle ändras och landet skulle hotas, finns säkert en stabil försvarsvilja i Sverige. Denna försvarsvilja störs inte av att vi just nu under några år har dragits med en stark befälsbrist. Det var ungefär den uppfattningen jag ville framföra i svaret.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta ytterligare försök att förklara hur försvarsministern ser på frågan. Kanske var jag litet förvånad över att försvarsministern där borta i kanslihuset tar hänsyn till om jag blir förtretad eller inte. Det skall väl ändå stå i svaret vad försvarsministern verkligen anser. Jag uppfattade det som ett försök att glida undan, när försvarsministern talade om den tidpunkt då vi eventuellt får uppleva ett krigsutbrott, vilket vi ju hoppas att vi slipper. Det är klart att då finns det en mycket stark försvarsvilja i landet. Men frågan gällde hur det är nu under fredstid, när vi dess värre måste förbereda oss för eventuella överraskande anfall. Efter vad jag förstod, ansåg försvarsministern att befälsbristen inte påverkar försvarsviljan i landet. Jag beklagar det svaret, ty jag har själv upplevt raka motsatsen, exempelvis vid repetitionsövningar som inte gått så bra, beroende just på befälsbristen. Det kan inte vara lyckligt att tusen och åter tusen manliga individer åker hem efter repetitionsövningar och klagar på hur det svenska försvaret fungerar. Vi har faktiskt fått uppgifter om detta också i uttalanden från ÖB nu i höst. Sådana förhållanden kan inte förbättra försvarsviljan. Jag påstår bestämt — och det vill jag gärna uttala från denna talarstol — att den påverkar försvarsviljan negativt, något som är högst beklagligt.
Herr talman! Jag vill bara säga att kritiken från dem som vänder hem från repetitionsövningarna är mycket mindre nu än den varit tidigare.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att förbättra utbildningsoch tjänstgöringsförhållandena för fast anställda underofficerare och underbefäl och vad som kan göras för att skapa bättre lönevillkor för försvarets personal över huvud taget. Frågor om förbättrade tjänstgöringsförhållanden och lönevillkor är avtalsfrågor. Nu gällande avtal gäller t.o.m. utgången av detta år. Frågan är beroende av förhandling mellan statens avtalsverk och de statsanställdas huvudorganisationer. Personal som vikarierar på högre tjänst kan enligt gällande kollektivavtal erhålla vikariatstillägg. Beträffande frågan om översyn av utbildningen till underofficer och underbefäl kan jag nämna att försvarets skolnämnd under denna höst har påbörjat visst förberedande arbete i frågan om mål och riktlinjer för utbildningen av befäl på aktiv stat. Vidare kommer en arbetsgrupp inom försvarsdepartementet att i anslutning till långtidsplaneringen för försvaret och mot bakgrund av utvecklingen inom det allmänna utbildningsväsendet och i övrigt inom samhället närmare granska frågan om bl.a. befälspersonalens utbildning.

Herr talman! Låt mig först tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Sedan jag väckte denna vid höstriksdagens början har befälssituationen inom försvaret rönt stor uppmärksam het, dels på grund av försvarsgrenschefernas utbildningsrapporter och en hel rad tidningsreferat i anslutning till dessa, dels genom tidningsreportage från förband och kårer. Situationen framstår inte som bättre, utan svårigheterna är tvärtom ännu mer accentuerade nu än då interpellationen väcktes. Jag kan inte underlåta att något uppehålla mig vid hur läget för närvarande är. »Underofficerskåren förblöder> — det är rubriken på ledaren i novembernumret av Den svenske underofficeren. Jag citerar några rader ur den: »Vakanserna bland underofficerspersonalen har en längre tid legat ganska konstanta omkring 25 70. Läget har nu förvärrats. Under de senaste två åren har nära 500 underofficerare och vederlikar lämnat sina anställningar hos krigsmakten. Härav har 300 i yngre åldrar gått till civil arbetsgivare, medan 200 är normala pensionsoch sjukavgångar. Nyrekryteringen som hittills hållit läget flytande kan inte täcka sådana förluster utan luckorna bland underofficerspersonalen blir allt större. Underofficerskåren håller på att långtsamt förblöda. Massflykten från underofficerskåren beror i första hand av de icke konkurrenskraftiga lönerna.» Därefter redogör man i ledaren för löneläget och konstaterar att de som övergått till civil anställning eller annan statlig tjänst har fått betydligt bättre löner. I samma tidning sägs också att man beräknar att vakanserna inom sjöunderofficerskåren år 1975 kommer att ha stigit till 25 procent bland de icke tekniska underofficerarna, om inte åtgärder vidtas för att förbättra personalläget. I en daglig tidning kunde vi för några dagar sedan läsa att det vid Ing 1 i Almnäs utanför Södertälje för närvarande saknas 35 underofficerare och underbefäl. Ett flertal söker därutöver civila anställningar och ligger i start. groparna för att hoppa av så snart tillfälle ges. Vad beror det på? Låt oss lyssna till några uttalanden som jag tycker på ett bra sätt klarlägger situationen. En säger: >»Om man blundar för lönen, kan jag inte tänka mig ett bättre jobb än detta. Jag trivs med friluftslivet. Jag tycker det är roligt att ha med folk att göra. Vi har ett gott kamratskap. Det finns en känsla av gemenskap som jag inte är säker på är lika utbredd på många civila arbetsplatser. Det finns även andra trivselfaktorer, t.ex. vår mäss.> Han tillägger att det är trivseln som gör att över huvud taget luckorna i personalkårerna inte är större än vad de nu är. >Men>, slutar han, »man kan inte leva på trivsel.» Jag vill ta ett exempel från ett annat förband där företagsnämnden planerar en uppvaktning med anledning av arbetsläget på förbandet. Regementet skail normalt, i likhet med de flesta regementen, ha 24 kaptener. Av dessa fanns på förbandet sex. De övriga är bortkommenderade eller också är tjänsterna vakanta. Plutoner, som normalt skall ha fyra eller fem befäl, har tidvis varit helt utan befäl. Vid en undersökning som gjordes för en tid sedan visade det sig att mellan 30 och 40 av på trupp tjänstgörande befäl hade tvingats använda nervlugnande medel för att över huvud taget orka med tjänsten. I våras — i anslutning till försvarsfrågans behandling i denna kammare den 20 maj — hade jag även tillfälle att påtala befälsbristen, och jag angav då några siffror beträffande vakansläget. I dag har jag nyare siffror, och jag måste konstatera att vid en jämförelse läget har ytterligare förvärrats. Jag kan därför inte underlåta att nämna några siffror. Vakanserna inom armén var den 1 oktober, då utbildningsrapporterna hade kommit in, bland underofficerarna 20 procent. Den 1 maj, då jag fick den förra rapporten, var de 17,4 procent. Inom flottan är för motsvarande kår vakanserna 16 procent mot 13,1 i vå ras. Inom flygvapnet är 19 procent av underofficersplatserna obesatta mot 12 procent i våras. I fråga om underbefälen är det samma negativa utveckling. Jag kan här bara nämna de siffror som nu gäller. Inom armén är det 16 procent vakanser bland underbefälskåren, inom flottan 39 procent och inom flygvapnet, där det är bäst, 7 procent. I armén som helhet finns det 10 262 tjänster för befäl—officerare, underofficerare och underbefäl sammanräknade. Av dessa tjänster är: för närvarande 1626 vakanta.” Att läget är allvarligt framgår med all önskvärd tydlighet av dessa siffror. Följden är att arbetssituartionen ute på förbanden är mycket besvärlig, både ur förbandens synpunkt och ur den enskildes synpunkt, Befälet orkar helt enkelt inte med arbetsbördan. Arbetsuppgifterna inom t.ex. en pluton minskar ju inte därför att lärarpersonalens antal minskar. Arbetsomfånget är detsamma, och belastningen för den kvarvarande personalen. ökar i motsvarande grad, som antalet befäl sjunker. duger Detta medför för det första att övertid blir regel för truppbefälen, vilket de inte står ut med hur länge som helst, och för det andra att många måste placeras och utnyttjas i. högre befattningar än de erhållit utbildning för. Det är ingen ovanlig syn, att nyutexaminerade furirer med två års militär utbildning och erfarenhet bakom sig får ta ansvaret för utbildning av plutoner och specialavdelningar på 20—-30 man. För detta har en sådan ung furir varken utbildningsmässigt .eHer erfarenhetsmässigt erforderliga kvalifikationer, men ansvaret. måste ändå utkrävas av honom, och det. görs också. Dessutom kan han inte få den lönemässiga kompensation som han dock vore värd, även om han inte till fullo kan fylla. uppgifterna i den högre befattningen. | högste till den lägste trupputbildaren, ställs det stora pedagogiska krav, fullt jämförbara i sitt slag med dem som ställs på vilken civil lärarkategori som helst. Dessutom har den militäre utbildaren ett oerhört stort ansvar ur säkerhetssynpunkt, då det vid många för att inte säga de allra flesta övningar krävs en minutiös övervakning vid hanterandet av vapen och materiel för att hindra olyckor bland de värnpliktiga. Minsta oaktsamhet eller slarv kan, som vi aila vet, lätt leda till förödande personskador. Detta innebär för många befäl en stor psykisk påfrestning vid sidan om kunskapsförmedlandet. Kraven stiger med befattningen, och därför måste det förefalla både orimligt och orättvist för den som placerats i en högre befattning att inte kunna få någon lönemässig kompensation. Herr talman! Jag vill också något beröra vakanslägets konsekvenser på utbildningen av våra värnpliktiga. Årligen utbildas cirka 54000 rekryter, och dessutom befälsoch repövar omkring 102 000 man. Hur ser nu de ansvariga militära befattningshavarna på utbildningsresultatet? Samtliga är oroade över utvecklingen. Flygvapenchefen betonar att rekryteringen av fältflygare och underbefäl visar en nedåtgående tendens. Detta är särskilt allvarligt sett mot bakgrund av övergången till Flygplan 35 vid jaktförbanden och moderniseringen av stridsledningen och bassystemet, som ställer stora krav på personalen. Marinchefen konstaterar att resultatet av utbildningen trots bristen på stambefäl kan betecknas som i stort sett godtagbart; en del brister måste dock konstateras. Personalbristen har dessutom lett till en eftersläpning i krigsplanläggningen, som är en mycket viktig del' av den militära verksamheten. Arméchefen är kanske den mest kritiske. Han är inte nöjd med utbildningen, och han anser att orsaken till att utbildningsmålen inte har kunnat uppnås är befälsbristen. Han pekar bl.a. på de allvarliga följderna av att befälet tvingas fullgöra uppgifter för vilka man saknar tillräcklig erfarenhet och utbildning. Det leder till minskad effektivitet och till disciplinära problem. En del militärområdeschefer har också höjt mycket kritiska röster. Roten till det onda är befälsbristen, framhålles samstämmigt från deras håll. Herr talman! Jag håller med om att det dröjt ganska länge innan jag kommer till det svar som jag har fått, men jag vill nu något granska det. Statsrådet konstaterar att tjänstgöringsförhållanden och lönevillkor är avtalsfrågor och att personal som vikarierar på högre tjänst kan erhålla vikariatslön. Ja, det är åtminstone i viss mån korrekt, men det är också en sanning med någon begränsning. Tjänstgöringsförhållandena är direkt beroende av personalläget, såsom jag tidigare har redovisat, och personalläget är ingen avtalsfråga. Vikariatsersättningen skall jag i någon mån gå in på senare. För bara några dagar sedan hade vi en debatt här i kammaren om vikariatslöner för militära befattningshavare, och vi fick då en skarp anmaning av herr Lindholm att inte tafsa på frågor som har med avtal att göra. Det har inte heller varit min avsikt, men det måste väl ändå vara tillåtet att tala om hur urusla löneförhållandena är. Eftersom läget nu är så allvarligt måste någonting göras för att förbättra personalförhållandena inom försvaret. Jag tänker då helt och hållet på utbildningen. Dels måste åtgärder sättas in med snabb verkan för att hindra avgångarna från militär tjänst, dels måste åtgärder vidtas på längre sikt för att göra det militära yrket konkurrenskraftigt i förhållandena till motsvarande befattningar inom det civila samhället. På kort sikt bör man enligt min uppfattning göra en omdisponering av tillgänglig personal från staber och skolor till utbildningen av värnpliktiga på förbanden. Det är militärernas sak, kanske statsrådet säger. Det är riktigt, men Kungl. Maj:t kan hjälpa till genom att minska anspråken på utredningar och planer. Det är många befattningshavare som tas i anspråk för dessa uppgifter. Den debatt jag tidigare hänvisade till var föranledd av en motion av fru Jonäng m.fl. Motionen hade remissbehandlats. Försvarets = civilförvaltning hade i avgivet yttrande tagit upp möjligheterna till bättre vikariatslöneförordnande i anslutning till Kungl. Maj:ts statstjänstemannastadga 15 §. Enligt denna kan om tjänstgöringen i den högre befattningen är av längre varaktighet vikariatslön utgå, vilket i så fall ger full lönekompensation för tjänstgöringen i den högre befattningen. Men för detta fordras att tjänstgöringen skall ha en varaktighet av mer än sex månader och att vederbörande har behörighet att inneha tjänsten i fråga. Det är det lilla ordet behörighet som alla hänger upp sig på och, herr statsråd, här finns en möjlighet att genom bestämmelser ge en vidare tolkning av detta begrepp. Civilförvaltningen anser att i det nu rådande vakansläget starka skäl talar för att under vissa förhållanden förbättra förmånerna för personal som under längre tidsperioder tjänstgör på befattningar i högre lönegrad utan att ha formell behörighet för tjänsten i fråga.

Inom försvarsgren kunde därvid tillskapas möjlighet att där så är oundgängligen nödvändigt temporärt vakanssätta ordinarie militär tjänst mot att extra tjänst får inrättas i högst samma lönegrad. Kravet på behörighet och erforderlig kompetens synes härvid kunna bedömas mer fritt.

Det var som sagt några enkla förslag på kort sikt. Jag är övertygad om att med den kapacitet på hjärnkontorets område som finns inom departementet och förvaltningarna finns det flera och andra åtgärder som kan vidtagas för att förbättra befälssituationen på kort sikt. Det skulle vara oerhört intressant att få höra om statsrådet har några på lager. På längre sikt är jag överens med dem som anser att det är nödvändigt med en mera tidsenlig befälsordning inom försvaret. Beslut om befälsordning vid marinen och flygvapnet väntar vi fortfarande på. Dessa dröjsmål medför en befälsorganisatorisk splittring och oklarheter i befälskategoriernas utbildning, ställning och utnyttjande. Jag är av den uppfattningen att vi bör komma fram till en gemensam befälsordning för försvaret i dess hel het. Frågan får inte längre skjutas åt sidan. Om målsättningen för en sådan utredning skall vara två befälskårer eller en kår med två karriärer kan diskuteras, men att vi måste få en befälsordning som bättre ansluter till dagens situation och krav än vad den nuvarande gör torde vi kunna vara överens om. Vad beträffar frågan om utbildning till underofficer och underbefäl, som statsrådet har svarat på, framgår det av svaret, att man äntligen har börjat att arbeta inom området. Jag skall inte orda mer om det, därför att jag betraktar svaret på den punkten som positivt. Låt mig endast peka på angelägenheten av att man vid detta arbete verkligen beaktar de ökade krav som ställs på den militäre läraren utbildningsmässigt, framför allt med hänsyn till den höjda utbildningsnivån inom samhället i stort. Mitt anförande blev ganska långt. men det är ju ofta så, att varav hjärtat är fullt talar munnen. Men, herr talman, låt mig nu mycket kort sammanfatta för att jag inte skall förvirra begreppen för någon. Vi måste för det första se till att åtgärder snabbt vidtas för att förbättra befälsläget inom försvaret. Det gäller åtgärder på kort sikt, det gäller alla nivåer, alla kårer, men främst underofficersoch underbefälskårerna. Vi måste för det andra förbättra arbetsförhållandena ute på förbanden bl.a. genom att få till stånd en bättre samstämmighet mellan arbete och ansvar och ersättningen för detta. Vi måste för det tredje vidta åtgärder på längre sikt för att förbättra rekryteringen och få personalen att stanna kvar i sitt yrke, och för detta krävs enligt min uppfattning en mera tidsenlig befälsordning.
Herr talman! Man skulle, när man hörde framför allt den första delen av herr Oskarsons anförande, kunna tro att vi praktiskt taget inte har befäl inom försvaret och att vi under den senaste tiden har kommit in i en situation som är ohållbar. Med anledning därav vill jag bara säga herr Oskarson, att befälsbristen i stort sett har varit densamma under de senaste tio åren. Det har skett några försämringar på. officerssidan under den tiden, men i övrigt har vi under praktiskt taget hela den tid jag har varit försvarsminister haft svårigheter att rekrytera och behålla befäl, framför allt underbefäl. Nu har herr Oskarson, som i kammaren brukar uppträda som talesman för försvarets personal i alla frågor, använt mycket starka färger när han skildrat situationen. Jag vill bara framhålla. att befälsbristen är besvärande och försvårar utbildningen och att: vi måste göra allt vad vi kan för att det inte skall bli sämre. Naturligtvis skall vi också försöka ordna så att alla de av riksdagen = beslutade beställningarna blir besatta, vilket vi inte lyckats med under de senaste tio åren. Jag skall inte diskutera lönefrågor här i kammaren. Vid flera tillfällen har jag offentligen uttalat, att en löneförstärkning är nödvändig för viss personal inom försvaret, men jag skall inte närmare gå in på den frågan. Jag hoppas att de pågående löneförhandlingarna kommer att göra det möjligt att bättre konkurrera om instruktörer för försvaret. Jag vill emellertid erinra herr Oskarson om att det inte bara är försvarets personal som inför löneförhandlingarna högljutt klagar över att lönerna är låga. Många andra statsanställda gör det — poliser, tullmän m.fl.

Jag vet inte hur försvarets personal slutligen kommer att ställa sig till de förslag som där är på väg, men jag hoppas att förhandlingar om ändrade pensionsåldrar skall kunna upptas inom kort och att den omorganisation som då måste genomföras blir till gagn för ulbildningen. Vi har detta väl förberett i försvarsdepartementet. Vidare har arméchefen för arméns vidkommande föreslagit och satt i gång med åtgärder för att överflytta instruktörer till utbildningssidan för att förbättra situationen vid de förband där man har de flesta vakanserna. Sådana åtgärder är som sagt redan i gång. En annan sak som jag också tror mycket på är den ändring i tjänsteställningen som träder i kraft under nästa år. Den förändringen kommer att ge underofficerare och underbefäl en helt annan tjänsteställning inom organisationen än nu. De kommer då att bli officerare. Vi slopar personalkaltegorierna underofficerare och underbefäl. Det tror jag kommer att få den största betydelsen för rekryteringen. Om jag fattade rätt nämnde herr Oskarson inte den saken, som jag tror är den viktigaste åtgärden i sammanhanget. Slutligen begärde herr Oskarson att alla som vikarierar på högre tjänst skall få vikariatstillägg samt att det farliga ordet behörighet som nu förekommer — vi hade som bekant för kort tid scdan en diskussion om den saken här i kammaren, och jag lyssnade uppmärksamt på hela den debatten — skulle tas bort. Vi skulle alltså mjuka upp kravet på behörighet. Vi håller inom departementet — efter den i denna kammare förda debatten — på att undersöka frågan. Herr Lindholm har självfallet rätt när han säger att ett avtal är ett avtal och inte kan rubbas. Jag är emellertid medveten om att myndigheterna har en del uppslag, som möjligen kan leda till en uppmjukning av bestämmelserna. Jag vågar inte lova något om detta, men jag vill understryka att vi håller på att studera frågan. Under alla förhållanden bör personalorganisationerna ta upp dessa frågor vid de förhandlingar som pågår.

Herr talman! Ja, herr statsråd, jag skall inte på något sätt förneka att det sedan länge rått befälsbrist. Å andra sidan måste också herr statsrådet hålla med om att den nu är större och mer besvärande än den varit tidigare. Det har vidare tillkommit en faktor, som heller inte är obekant för statsrådet, nämligen det nya utbildningssystem som vi införde för några år sedan. Det framhölls i propositionen härom att det skulle komma att ställas större krav på de utbildningsresurser som står till förfogande för att det nya systemet skulle ge ett bättre utbildningsresultat utan någon förlängning av utbildningstiden. För att detta skall bli möjligt måste man, herr statsråd, öka insatserna på utbildningsområdet, och den viktigaste resursskapande faktorn är därvidlag god tillgång på befäl. Alltså på grund av införandet av det nya utbildningssystemet, som ställer större krav på befälet, är följaktligen situationen nu sämre än tidigare. : Jag vill i likhet med statsrådet uttrycka den förhoppningen att löneförhandlingarna verkligen skall ge ett gott resultat för de kategorier, vilkas behov jag i denna debatt särskilt har understrukit. Att även andra kategorier, såsom tulloch polistjänstemän och de flesta Övriga statstjänstemän inte har det bittre ställt kan inte få leda till att man inte skulle ha rätt att påtala de verkliga problem som förekommer inom det av mig berörda området. Det bör snarare leda till att även de har behov av att få det bättre. Sedan pekar statsrådet på bl.a. den tjänsteställningsorganisation som skall komma.

Eftersom jag har påtalat just att det är detta som är ett av de stora problemen, kan jag inte finna att det blir någon absolut lösning på detta område genom att vi får en ny tjänsteställningsorganisation inom försvaret. De höjda pensionsåldrarna skall ge möjlighet att utnyttja personalen längre, säger statsrådet. Det kan jag hålla med om. Det tror jag på. Slutligen vill jag konstatera det glädjande i att statsrådet har börjat titta på 15 § i statstjänstemannastadgan angående det lilla ordet behörighet. Det ställer verkligen till mycket besvär och förtret. Eftersom civilförvaltningen, som efter vad jag förstår dock är sakkunnig på detta område, har den positiva uppfattningen att man bör kunna komma fram den vägen genom en generösare tolkning av begreppet behörighet, hoppas jag att den där översynen, herr statsråd, sker snabbt och att den snabbt leder till resultat. Detta var en av de åtgärder som jag efterlyste på kort sikt. Eftersom avtappningen på befäl är stor — varje dag är jag frestad att säga — är det verkligen angeläget att dessa åtgärder vidtas omgående.

Herr talman! Herr Wachtmeister har frågat mig, om jag avser att i den under tryckning varande soldatinstruktionen intaga absolut klara och otvetydiga bestämmelser för militär personals uppträdande, så utformade att aktningen för uniformen återställs, samt vilka åtgärder jag i övrigt ämnar vidtaga för att råda bot på i interpellationen nämnda missförhållanden. Jag stöder helt överbefälhavarens i interpellationens inledning «citerade hälsningsord till krigsmakten om betydelsen av krigsmäns uppträdande. De föreskrifter som soldatinstruktionen grundar sig på, dvs. Tjänstereglementet för krigsmakten, är helt klara och otvetydiga. Smärre ändringar i vad avser militär personals uppträdande gjordes 1968, och några nya ändringar är inte planerade. De bestämmelser som finns i uniformsbestämmelserna och de som avses införas i soldatinstruktionen är också klara och otvetydiga. I den mån man behöver reglera detaljer för att få en enhetlig tillämpning i vissa situationer ankommer det på de militära cheferna att göra detta. Det faller också på de militära cheferna att utbilda sitt befäl så att det är klart vilka skyldigheter och rättigheter befälet har och vad som åligger de värnpliktiga. Det är möjligt att man i denna fråga på sina håll påverkats av uppgifter i massmedia om de kommande bestämmelserna i soldatinstruktionen. Herr Wachtmeister ifrågasätter vidare, om man inte inser sambandet mellan befälsbristen och den militära arbetsmiljön. Jag är väl medveten om att dagens truppbefäl arbetar i en situation där bl.a. bristen på rutinerad personal är besvärande. Särskilda åtgärder vidtas också för att underlätta arbetet för truppbefälet. I motsats till herr Wachtmeister ser jag positivt på de strävanden till ökat medinflytande som görs i form av s.k. värnpliktsriksdagar, förbandsnämnder m.m. Detta ger ett naturligt förhållande mellan befäl och värnpliktiga som jag anser bidra till gynnsam arbetsmiljö och inre disciplin.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret och framför allt för det positiva som ligger i att statsrådet stöder överbefälhavaren i hans yttrande om vikten av det personliga uppträdandet. Däremot var det inte lika roligt att av resten av svaret få höra att försvarsministern tydligen tycker att allting är bra och att i den mån någonting brister det mest är befälets skuld. Det är här som en avgrund öppnar sig mellan vad försvarsministern anser om allt det förträffliga och hur det verkligen är för dem som skall tillämpa reglementena i praktiken. Chefen för armén anmälde i sin rapport för utbildningsåret 1968/69 att de nya föreskrifterna inte medfört någon förbättring i de påtagliga bristerna i soldaternas uppträdande och att befälet på grund av föreskrifternas utformning kände stor osäkerhet och obenägenhet att ingripa. Militärbefälhavaren i Kristianstad har anfört att förhållandena inte är till gagn för krigsmaktens anseende, och han säger vidare att de varken befrämjar effektivitet eller trevnad i det dagliga arbetet. Vid förbandschefsmöten inom militärområdena har det krävts klara bestämmelser. T. o. m. kadetterna på Karlberg har begärt att chefen för armén skall tolka de enligt försvarsministern klara och otvetydiga bestämmelserna. Men inte ens kadetterna kunde nöja sig med de svar de fick utan begärde nya, mindre luddiga svar för att använda ett modernt ord. Om jag inte tar fel skall de få detta svar i dag eller i morgon. Jag hoppas att de blir litet tydligare än de tidigare. Bland alla utvikningsbrudar i Fibaktuellt fanns i somras en fyrsidig artikel om soldaternas uppträdande, enligt vilken t.ex. händerna i byxfickorna, duande av befäl, uppträdande utan huvudbonad och mycket annat numera är tillåtet. Av mina reglementen kan jag inte utläsa att så skulle vara fallet. Enligt 1967 års upplaga av Svensk soldat skall reglerna för uppträdande vara desamma som inom det civila livet. Men där finns ju inga normer. Uppträdandet är väldigt olika inom olika grupper av samhället. Inte ens försvarsministern kan väl gärna vara ovetande om. att de normer för det civila livet, som tillämpas av snuskpelarna och lurvpudlarna på Sergels torg, vida skiljer sig från dem som. hän och jag följer. Jag behöver inte här gå in på hårlängden. Man bara frågar sig vilken dag soldaterna kommer att uppträda med små röda sidenband i håret och — som jag tror det stod i Grönköpings veckoblad — med flätor. Kan man i dag förbjuda. sådant? Nej, det kan man inte. Men hur håret skall vara friserat är nog en sak som vi kan ivingas tänka närmare på. Hårlängden i sig själv spelar, som jag framhåller i min interpellation, ingen roll. Man hänvisar till att de gamla karolinerna var långhåriga av bara den, men det var soldater det. Då vill jag framhålla att hygienen väl har gått litet framåt sedan dess. Det är av hygieniska skäl man kräver att håret skall vara kort. Måhända går det bra med långt hår i fredstid, men hur blir det i ett krigsläge med dessa långa kalufser som drar till sig ohyra av alla slag. Man har redan sett glimtar i pressen om att lössen är tillbaka igen till följd av det långa håret. Vi vet att löss hörde till långt hår förr i tiden. I Röde Orm tror jag sägs det t.ex., alt det stod illa till med den som hade blivit slagen, ty nu började t.o.m. lusen lämna honom. Av hygieniska skäl mer än av praktiska skäl kan det långa håret vara farligt. Men nu är det accepterat, och frågan är bara hur det skall se ut när det är vårdat. Vem skall med de osäkra normer som finns i det civila livet avgöra vad som skall gälla för soldaterna? Vad försvarsministern säger om de militära chefernas skyldigheter att utbilda sitt befäl så att allting blir klart ger knappast någon ledtråd. Ty vilka chefer är det? I praktiken har det blivit så att avgörandet måste ske ända nere på plutonchefsnivå. Är det underligt. då att ingenting sker? Tankarna leds till en passus i reglementet som någon -— jag iror att det var amiral Krokstedt — nyligen citerade: »Chef får inte genom obestämda uttryck lämna åt underställda chefer att fatta beslut för vilka han själv har att ta ansvar.» Sammanfattningsvis vill jag säga att föreskrifterna för soldaternas uppträdande inte är klara och otvetydiga för dem som skall tillämpa dem. Det kanske finns anledning att hoppas att vår nye överbefälhavare tar initiativet till deras förtydligande. Men gör han inte det, är det väl försvarsministerns sak att se till att det sker någonting. Därför hoppas jag att försvarsministerns uttalande, att några. nya ändringar i 1968 års tillägg till reglementena inte är planerade, inte är definitivt. Det måste ske någonting, jag upprepar det, eftersom det visat sig att den nuvarande utformningen inte är till fyllest. När. jag märker försvarsministerns ljusblåa syn på saken, vill jag förorda någon form av repetitionsövningar för försvarsministrar, så att de kommer ut till förbanden och får följa det dagliga livet, inte såsom inspekterande, ty det vet vi är något helt annat, utan som man i ledet. Då tror jag att försvarsministern skulle få en något annan syn på det hela. Försvarsministern skall, enligt vad som framgår av dagens tidningar, resa till Sovjet. Jag hoppas att vi efter den resan inte bara får höra talas om samtal i vänskaplig anda och vad det brukar heta utan att vi också får höra litet om hur soldaterna ser ut, hur de uppträder och vilka regler som gäller för dem. Försvarsministern har onekligen på grundval av sin långa erfarenhet utsikter att även vid ett kort besök märka någonting där — i motsats till alla riksdagens nöjesresenärer till olika länder för att studera frågor, som de inte eller bara helt flyktigt känner till. Det är inte roligt att behöva höra utländska observatörer tala om att »det räddaste de är för» är att deras soldater skall se ut som en svensk soldat. Detta är ingen oväsentlig fråga. Den som inte sköter sin kropp, sin uniform och sitt uppträdande kommer inte heller att sköta materielen. Så några ord om den militära arbetsmiljön. Försvarsministern säger att jag är negativ mot värnpliktsriksdagen. Han måtte vara något av en tankeläsare, ty jag har inte nämnt det ordet. Jag har talat om stormöten och en del andra saker, men just värnpliktsriksdagen har jag inte nämnt. Emellertid är det alldeles riktigt gissat, åtminstone i vad avser vissa av värnpliktsriksdagens uttalanden och beslut. Det framgår dock inte för en utomstående i vilka avseenden försvarsministern ämnar följa dessa beslut. Jag hoppas att han t.ex. inte följer ett sådant beslut som att tjänstereglementets bestämmelser i fråga om val av kompaniassistent att till sådan bara får väljas den som gjort sig känd för medborgarsinne och laglydnad — skall strykas, vilket värnpliktsriksdagen begärde. Den som skall tillvarata de värnpliktigas intressen bör i alla fall lyda våra lagar och ha sinne för vad medborgarskapet innebär. Vad beträffar den militära arbetsmiljön finns det andra saker att göra som inte kostar någonting. Truppbefälet känner sig nedvärderat i förhållande till personalen i stabstjänst. Befälet ute på trupp har i dag en långt mer maktpåliggande uppgift än förr i tiden. Nu gäller det inte bara att skapa soldater med ett militärt kunnande långt större än under tidigare, nära nog idylliska förhållanden; i dag gäller det att skapa soldater som har förmåga att ta initiativ i svåra lägen och det gäller att skapa kondition hos den numera mest mopedåkande ungdomen — och allt detta på ett sådant sätt att de värnpliktiga får en positiv inställning till försvaret. Det gäller att inte bara underlätta tjänsten utan också att uppmuntra befälet. Detta är inte bara en lönefråga — att befälet känner sig uppmuntrat, att man visar det någon tacksamhet kan komma till uttryck också t.ex. på det sättet att man ger en honnörsbefordran. Där är försvarsministern tyvärr ytterligt snål — det vet vi alla. Han är så snål att det hela får ett sken av godtycke; man kan inte vara rättvis när man ger så få honnörsbefordringar. Det finns exempel på att en kapten, som fått majors avsked och som i många år därefter haft stabstjänst och inte sett en soldat, blivit överstelöjtnant i armén under det att brigadchefskompetenta regementsofficerare aldrig blivit det. Det är sådana saker som ger ett tråkigt intryck. Till sist vill jag bara knyta an till vad herr Oskarson sade om effektiviteten i den militära tjänsten. Jag har ganska nyligen haft förmånen att föra mitt ordinarie förband. Jag kan betyga den positiva vilja som finns, det enastående soldatmaterial som vi har. Men det är sämre beställt med utbildningen för bataljonscheferna och det högre befälet när det gäller att föra förband. Där är akilleshälen i VU-60-systemet. På 18 dagar skall först ges grundrepetition för soldaterna, sedan eventuellt omskolning och därpå förbandsutbildning på olika nivåer. Det blir så litet tid över för bataljonschefen att utbilda sig att han, om t.ex. en övning går dåligt, aldrig hinner göra om den. Pro grammet måste gås igenom i en fruktansvärd fart. Jag skulle vilja hemställa till försvarsministern att han tänker litet på detta. Den frågan kan vi naturligtvis inte lösa här, men för effektivitetens skull är det viktigt att en förbandschef efter en tjänstgöring vet med sig att »nu kan jag detta till nästa gång» och inte behöver säga att »nu tror jag mig veta hur det skall vara, men det skulle ha varit bra roligt om jag hade haft tid på mig för att se om det fungerar ordentligt>. Den möjligheten har man inte i dag. Vi kan naturligtvis inte förlänga tjänstgöringstiden utöver 18 dagar bara för detta, men på något sätt bör frågan kunna lösas.

Herr talman! Det var klart att det skulle hetta till i debatten när herr Wachtmeister kom upp i talarstolen. Det var ganska egendomligt att först höra hur illa det är ställt inom försvaret, bland annat i fråga om de enskilda soldaternas uppträdande, för att sedan på slutet få höra att herr Wachtmeister själv nyligen har varit ute på ett förband och att truppen där var förträfflig. Varför inte hålla också den första delen av anförandet i den andan i stället för att bara stå här och klanka på det svenska försvaret? Jag är tillräckligt ofta ute på förband och har tillräckligt god kontakt med de svenska värnpliktiga för att våga göra uttalanden om dem. Möjligen bör riksdagsmän av modell ä ge sig ut på förbanden och se hur försvaret fungerar. Det är inte rättvist att härvidlag generalisera på det sätt som herr Wachtmeister gör. Vi har bra värnpliktiga, tekniskt kunniga, lätta att sätta på svåra uppgifter, i de flesta fall mycket arbetsvilliga och disciplinerade vid en jämförelse med andra länders värnpliktiga. De svenska styrkor som har deltagit i FN-tjänst — vi har haft 30 000 värnpliktiga i sådan tjänst; det är ju det enda praktiska tillfälle vi har att göra jämförelser — har alltid fått goda vitsord av företrädare för andra länders försvarsmakter. Att sedan dagens ungdom inte har samma sinne för den disciplinära betydelsen vid uppträdande i uniform kan vi konstatera. Men i tjänsten, när det gäller att utföra ett uppdrag, att lära sig den nya moderna försvarsmaterielen, är de värnpliktiga förträffliga, och det är det väsentliga. Herr Wachtmeister har frågat mig om bestämmelserna är tillräckligt klara och otvetydiga. Jag säger att de är tillräckligt klara. Det finns ingen anledning att ändra på dem. Skulle de vara oklara, kommer väl överbefälhavaren att föreslå ändringar. Men dessa bestämmelser, tillkomna 1968, var resultatet av ett stort arbete inom försvarsmakten, och förslaget var framlagt av överbefälhavaren. Som exempel tog herr Wachtmeister hårlängden, och han aktualiserade på nytt en diskussion som jag trodde var avslutad. Inom försvarsmakten önskar man nämligen allmänt få slut på denna diskussion i en estetisk fråga som den svenska ungdomen i dag har en alldeles bestämd uppfattning om. Vi kan inte, med tanke på att vi måste ha arbetsvilliga värnpliktiga, fastställa ett speciellt militärt hårmode. Vi anser inte heller att det behövs. Att soldater går omkring på samma sätt som de gör i det civila med långt hår kan vi ogilla — personligen tycker jag inte alls om det. Men de får göra det, och de är ofta utomordentliga soldater. Jag har sett dem komma ur stridsvagnarna sedan de gjort förträffliga skjutningar mot rörliga mål. Vad spelar det då för roll, herr Wachtmeister, om håret är litet långt? Det är väl vad de har under håret som är det viktigaste för oss inom försvarsmakten.

Herr talman!

Orsaken var att dessa föreskrifter förde med sig så mycket som av de värnpliktiga uppfattades som kitslighet.

Det är sannerligen inte lätt för våra instruktörer, som tar hand om dessa ungdomar, att få dem att acceptera den nödvändiga disciplinen. Men vi får dem att acceptera den nödvändiga disciplinen, om vi begränsar våra bestämmelser till det som är absolut nödvändigt för att få ut militär effektivitet ur utbildningen. Där har vi satt gränsen. Självfallet upprätthålls den disciplin som är nödvändig för ett militärt kollektivt handlande. Den militära utbildningen måste ha auktoritära inslag — det kommer vi aldrig ifrån — och när det gäller dessa har vi inte släppt efter. Detta är högst väsentligt. Jag vidhåller att bestämmelserna är klara — att de sedan inte alltid efterlevs är en annan sak, herr Wachtmeister; det kan jag också klandra. Herr Wachtmeister läste ur soldatinstruktionen och citerade den passus där det sägs att man skall uppträda städat på samma sätt som i det civila livet. Men soldatinstruktionen slutar inte där, utan den fortsätter så här: Uppträd snyggt och trevligt. Iaktta god hållning. Håll inte händerna i fickorna. Använd inte svordomar och råa ord OSV.» Det är i stort sett samma uttryck som fanns i de gamla bestämmelserna. Det är alltså inte riktigt att säga att vi suddat ut bestämmelserna i sådan utsträckning att vi bara hänvisar till hur man uppträder i det civila livet. Men vi menar att det skall finnas ett samband mellan uppträdandet i det civila livet och uppträdandet i det militära; det skall vara korrekt i båda fallen. Det är därför vi har vågat göra den hänvisningen.

Herr talman! På den här senaste punkten om händerna i fickorna är det någonting som inte stämmer. I FiB-Aktuellt nr 25 sägs det att det enligt allra senaste utkomna reglemente är tillåtet att ha händerna i fickorna, ty det står ingenting om att det skulle vara förbjudet. Enligt den tidningen som väl i varje fall står försvarsministern närmare än mig skall det alltså vara tillåtet. Det är sådana saker som sätter myror i huvudet på befälet. Jag nämnde bara det där med hårlängden som en sak som vi har accepterat och därför inte skall ta upp en debatt om nu. Men vad händer under eventuella svåra förhållanden när hårlängden blir ett problem ur hygienisk synpunkt. Då kan det bli besvärligare. Försvarsministern nämnde att vi skall tillämpa det civila livets trevliga och korrekta uppförande även i det militära. Det svåra är bara att veta hur man tolkar begreppet ett trevligt och korrekt uppträdande. Det behövs en bestämmelse uppifrån om det. Försvarsministern blev förgrymmad över att jag efter att ha börjat mitt förra anförande i positiv anda och därefter talat om hur illa ställt det var med de värnpliktigas upp trädande till sist beskrev vilka bra soldater jag haft att göra med senast jag var inkallad. Det var inte inkonsekvent utan berodde på att de sistnämnda soldaterna fått sin utbildning innan de nya bestämmelserna kommit. De hade haft klara regler att gå efter under sin utbildning och visste vad som gällde. Numera är bestämmelserna vaga och osäkra. Försvarsministern säger att jag bara klankar på försvaret när jag påtalar dessa saker. Han menar att förhållandena är bra som de är och inte behöver föranleda några åtgärder. Tyvärr kan jag inte dela försvarsministerns uppfattning. Försvarsministern underkänner i sitt svar praktiskt taget allt vad de militära cheferna nedifrån och upp har uttalat. Samtliga militärbefälhavare utom en har hos ÖB påtalat bristfälligheten i bestämmelserna, att dessa måste förtydligas, bli klara och enhetliga. Det är det som skall ske, och det räcker inte att åberopa vår FN-trupp som exempel på hur bra bestämmelserna är. Där har man ju helt annan personal än värnpliktiga i allmänhet. Det är frivillig personal som har intresse för sin uppgift. Ingen tvångsuttas till den tjänstgöringen. Enligt vad flera av våra FN chefer meddelat mig gäller dessutom helt andra bestämmelser för truppens uppträdande där än vad som gäller här hemma. Att FN-truppen uppträder bra är alltså inte alls något belägg för att de vaga bestämmelser vi har här hemma skuile vara tillräckliga.
Herr talman! Nu förstår jag varför herr Wachtmeister har kommit fel på vissa punkter när han tar sina uppgifter ur FiB-Aktuellt. Läs soldatinstruktionen! Där står i motsats till i FiB-Aktuellt och i eventuellt andra tidningar: Håll inte händerna i fickorna! Att sedan soldaterna ändå håller händerna i fickorna, liksom troligen också herr Wachtmeister och jag gjorde när vi fullgjorde vår värnplikt, det är ju klart. Denna bestämmelse måste man emellertid hålla på i vissa situationer, då man anser att soldaterna skall iaktta ett korrekt uppträdande. Genom att bestämmelsen finns kan man då se till att soldaterna inte har händerna i fickorna. Många bristfälligheter i utbildningen och i fråga om vissa soldaters uppträdande har anmälts i försvarsgrenschefernas årliga utbildningsrapporter. Så har det alltid varit. Jag har gått igenom en lång rad sådana rapporter, och det är egentligen bara ordalagen som växlar. Förhållandena har kommit att uppmärksammas på ett alldeles särskilt sätt nu, men jag tror inte att någon försvarsgrenschef skulle vilja få sina rapporter tolkade så generellt som skett här i kammaren vid flera tillfällen i dag.

Detta är en stor sak. Man bör inte bortse från det och bara ta hänsyn till den kritik som naturligtvis förekommer — och som alltid har förekommit — om att det råder onykterhet ibland, exempelvis när truppen är under förflyttning till hemorten, eller vad det nu kan vara. Sådana saker förekommer tyvärr inom varje årsklass. Detta är alltså inget nytt. Jag skulle inte heller vilja påstå att det har blivit sämre nu än det varit förut. Bestämmelserna har omarbetats och år 1968 anpassats bättre till vår tid.

Men han tar hela ansvaret för de förenklingar som har införts i de disciplinära bestämmelserna därför att han anser att detta är det enda sätt varpå befälet kan få samarbeta med de unga värnpliktiga med fullt förtroende. Han har genom dessa bestämmelser underlättat detta samarbete. Det ställer emellertid i sin tur stora krav på befälet, men vi kommer nog inte ifrån att om vi skall kunna ha en värnpliktsarmé i fortsättningen så måste vi nog anpassa våra utbildningsmetoder till de värnpliktiga ungefär så som vi har gjort under de senaste åren. Av den anledningen har en av mina uppgifter under de senare åren varit att försöka övertyga ledande militärpersonal om att dessa bestämmelser är riktiga och att vi bör försöka göra det bästa möjliga av dem.
Herr talman! Jag skall överlämna ett exemplar av FiB-Aktuellt till herr försvarsministern — jag hoppas att han bland brudarna där skall hitta den artikel jag åberopar. Det är inte jag som har påstått att allt som står där skulle vara sant, utan vad jag har sagt är att där står att det skall vara så; jag kan däremot i mina reglementen inte finna att det skulle vara riktigt. Men soldaterna som har läst detta under sommarens värnpliktstjänstgöring har kommit till sitt befäl och sagt: Titta vad som står här! De har påtalat, att FiB hänvisar till reglementet och säger att det väl måste vara sant, och befälet har inte vågat ingripa därför att bestämmelserna har varit så »luddiga> att det inte funnits några klara besked att hänvisa till. Det är just det som är det allvarliga. Jag vill upprepa detta. Befälet — samtliga, från den lägsta graden och uppåt till den högsta — har ansett att det inte går att fortsätta på det viset utan sagt att man måste ha klarare linjer att följa. Jag konstaterar att försvarsministerns uppfattning och min inte riktigt går att förlika. Han har absolut inte någon förståelse för min, som väl delvis innebär någonting av uppmaningen: »Se morsk ut, min gosse, så springer ryssen för dig!» Soldaternas utseende och uppträdande betyder nämligen oerhört mycket när det gäller utlandets sätt att bedöma vår försvarsmakt. Det är inte roligt att t.ex. i Karlskrona, där vi har många utländska örlogsbesök varje år, se utlänningarna med skräckslagen häpnad betrakta vad som kommer fram på gatorna och som påstås föreställa svenska sjömän. Jag skulle i fråga om just vad uppträdandet utåt betyder för krigsmaktens anseende vilja hänvisa försvarsministern till att på kommandoexpeditionen plocka fram en handling från 1938, daterad i oktober om jag inte minns fel. Det är visserligen långt tillbaka i tiden, innan andra världskriget brutit ut. Det är en rapport från militärattachén i Paris, där han talar om hur han och samtliga övriga militärattachéer bedömde den franska armén just med ledning av soldaternas dåliga uppträdande på Champs-EÉlysées. Den rapporten är säkerligen inte bortkammad, som det heter på UD språk, utan bör ligga kvar. Det är något av det vi bör tänka på i vårt land. Vi är fullkomligt överens om att vår krigsmakt skall ha en avskräckande innebörd. Den skall avskräcka annan makt från att kränka vår neutralitet. Då är det inte minst väsentligt att vederbörande har den uppfattningen att där är en krigsmakt som ser bra ut och alltså kan förmodas också vara bra. Det är det jag menar inte är betydelselöst.
Herr talman! Jag känner till den där synen såsom motivering till att man bör hålla styvt på en mängd disciplinära regler, som eljest inte har stöd i det allmänna medvetandet. Herr Wachtmeister skall inte tro att det i dag, med den teknik som används inom det militära försvaret, blir avgörande om en soldat uppvisar långt hår eller, som svenska och amerikanska soldater gör, går och »sladdrar»> litet med armar och ben. Tro inte att något främmande land på denna grund bildar sig ett bestående omdöme om vårt försvar. De vet mycket väl att det är helt andra faktorer som är avgörande för vår försvarsmakts möjlighet att verka. Den syn som herr Wachtmeister har håller på att luckras upp och blir till och med förlegad inom nästan alla försvarsmakter. Det är klart att herr Wachtmeister som officer gärna skulle se truppen uppträda som den gjorde låt oss säga för 30, 40 år sedan, men jag tror inte att det är möjligt. Vad herr Wachtmeister måste finna sig i är dock att, även om uppträdandet inte är precis detsamma som tidigare, är handlandet, kunnandet och viljan kanske till och med bättre än tidigare.